Fru talman! Det vore mig helt främmande att som Carl Erik Hedlund försöka utså misstro mot skatteförvaltningen och säga att skatteförvaltningens tjänstemän i något slags överdriven nit i första hand skulle vilja driva in skatteinkomster på bekostnad av individernas rättssäkerhet. Jag tycker tvärtom att vi har en skatteförvaltning med en oerhört kompetent och ansvarsfull personal. Jag skulle snarast vilja säga att jag är imponerad över det oerhörda arbete som skatteförvaltningens personal utför. De har ett svårt uppdrag. Vi har en komplicerad skattelagstiftning. Vi har när det gäller både individbeskattning och juridisk beskattning en oerhört omfattande lagstiftning att ta hänsyn till. Jag tycker faktiskt att skatteförvaltningens personal gör en fantastisk insats. De borde inte behöva bli utsatta för den typ av misstroende som Carl Erik Hedlund här utslungar mot dem. Jag tycker att den är helt felaktig, och jag tar verkligen avstånd från den. Jag tror att det är rimligt att om riksdag och regering anslår mer resurser till skatteförvaltningen har riksdag och regering också anledning att ha förväntningar på att skatteförvaltningen använder pengarna på ett bra sätt. Det är jag övertygad om att man också gör. Det står naturligtvis Carl Erik Hedlund fritt att säga nej till förslagen om ökade resurser till skatteförvaltningen om han tror att det är rätt väg. Det kan möjligtvis vara rätt för honom om han inte tycker att vi ska ha in några mer skatteinkomster. Men det är en annan diskussion. Jag vet att Carl Erik Hedlund och hans parti vill sänka skatten. Men man ska inte sänka skatten genom att skapa mer revor i vårt skattesystem genom att se till att en mindre andel av befolkningen betalar korrekt skatt. Det är en konstig form av skatteundandragande. Det är en uppfattning som jag absolut inte delar, om Carl Erik Hedlund har den uppfattningen.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att likabehandla kasinospel och andra spel. AB Trav och Galopp, ATG, har tillstånd av regeringen att med ensamrätt bedriva vadhållning på hästtävlingar i Sverige. AB Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol AB har regeringens tillstånd att med ensamrätt bedriva internationell kasinoverksamhet på envar av orterna Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. AB Svenska Spel levererar hela sitt överskott till staten medan ATG betalar 36 % av omsättningen i skatt till staten, med avdrag för vinster utbetalda till spelare. Båda bolagen bedriver sin respektive verksamhet med ensamrätt på respektive del av spelmarknaden. Att i detta sammanhang framföra kritik som tar sikte på konkurrens på lika villkor förefaller därför märkligt. ATG:s verksamhet går mycket bra. Under år 2000 miljarder kronor i lotteriskatt och överskottet till hästsporten uppgick till 1,3 miljarder kronor. Det förefaller därför troligt att ATG även fortsättningsvis kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot personal och fordringsägare. Jag finner ingen anledning att ändra på gällande regler avseende beskattning av spel. Dock kan nämnas att det för närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att bereda två utredningar rörande lotteri och spelfrågor.

Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med den rådande beskattningen av boendet. Attefall hävdar att bostäder och boende beskattas både som konsumtion och som kapital, vilket han menar strider mot skattesystemets principer. Låt mig börja med att påpeka att regeringens åsikt är att man bör eftersträva en enhetlig beskattning med få undantag och specialfall. Mervärdesskatten är en skatt på det mervärde som skapas i en verksamhet. Enligt de allmänna principerna för mervärdesbeskattning ska den tas ut i alla led i framställandet av en vara eller tjänst. Det gäller såväl investeringsvaror som varor och tjänster som används för slutlig förbrukning. Det betyder, precis som utredningen om reformerad mervärdesskatt kom fram till, att omsättning av nya varor och tjänster inom bostadssektorn ska momsbeläggas på samma sätt som varor och tjänster i andra sektorer. Vidare innebär ett följande av principerna för inkomstbeskattning, precis som utredningen om reformerad inkomstbeskattning kom fram till, att det kapital som är investerat i fastigheter ska beskattas likvärdigt med annat kapital. För privatbostadsfastigheter uppnås detta genom fastighetsskatten. Den andra sidan av detta mynt är förstås att avdrag medges för räntekostnader som är förknippade med fastighetsinvesteringar precis som för andra kapitalinvesteringar. Det är alltså inte så att slutsatserna som dras i de två nämnda utredningarna står i motsatsförhållande till varandra, vilket Attefall låter påskina. Även i utredningen om reformerad inkomstskatt drogs slutsatsen att det är principiellt riktigt att full moms utgår på varor och tjänster inom bostadssektorn. Dock ansåg man att det var politiskt motiverat att mildra genomslaget av den utvidgade mervärdesbeskattningen, och därför förordades en kraftig reducering av fastighetsskatten för ny och ombyggda fastigheter under de första tio åren efter färdigställandet. Vad gäller beskattningen av hyresfastigheter är det dock riktigt att vissa avsteg från ovan redovisade principer har gjorts. Då fastighetsbolagen betalar bolagsskatt på verksamhetens intäkter, intäkter som även ska täcka avkastningskrav på satsat kapital, kan fastighetsskatten tyckas medföra att företagen på hyreshusmarknaden beskattas hårdare än andra företag. Fastighetsskatten på hyreshus ska dock ses i ett annat ljus. Tillsammans med räntebidragen bildar den ett system för omfördelning av kapitalkostnader över tiden, vilket gynnar nyproduktionen. Därutöver innebär kombinationen av fastighetsskatt och räntebidrag en nettosubvention till produktionen av hyresbostäder genom att det samlade värdet av räntebidragen överstiger kostnaderna för fastighetsskatten. Fastighetsbeskattningskommittén fann dock att under vissa förutsättningar behövs varken fastighetsskatt eller räntebidrag för hyresfastigheter för att uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna. Kommittén föreslog därför en reformering av gällande system för beskattning och subventionering av hyresbostäder. Detta förslag bereds för närvarande inom
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Sverige kommer inom kort att ha det tvivelaktiga nöjet att fira tioårsjubileet av världens lägsta bostadsbyggande. Den uppgång i bostadsbyggandet som vi just nu upplever innebär att vi bygger endast en tredjedel av vad som byggdes under slutet av 1980-talet. I ett internationellt perspektiv är både nybyggnad och ombyggnad av hus långt under snittet i både EU och OECD. Medelåldern på det svenska bostadsbeståndet stiger snabbt, och ett gigantiskt renoveringsberg tonar upp sig. Bakom den här dystra utvecklingen döljer sig ett av de mest tvivelaktiga inslagen som går att finna i det svenska skattesystemet. Boendet beskattas inte bara högt som allt annat i Sverige. Boendet dubbelbeskattas dessutom. När priset drivs upp sjunker efterfrågan och viljan att producera nytt. Min interpellation handlar därför om det rimliga i den skattepolitik som drabbar boendet. Jag tycker att finansministerns svar illustrerar hur tokigt bostadsbeskattningen slår. Först för finansministern ett i och för sig logiskt resonemang om varför moms ska läggas på alla boendekostnader. Därefter är det ett lika logiskt resonemang om varför pengar som placeras i en bostad ska kapitalbeskattas. Precis så här gjorde man 1991 när skattereformen genomfördes och ansvariga politiker främst i Socialdemokraterna och Folkpartiet lät två olika utredningar studera beskattning av boendet. En utredning föreslog full moms på alla boendekostnader och moms på nybyggande, uppvärmning, vatten och avlopp, fastighetsskötsel, energi, etc, eftersom bostaden var en vara och en tjänst som skulle momsbeläggas som alla andra varor och tjänster. En annan utredning föreslog samtidigt full kapitalbeskattning eftersom investering i en bostad skulle likställas med placering av pengar på en bankbok. Så infördes dagens fastighetsskatt som skulle motsvara kapitalskatt på ränta på bankbokspengarna. Men ingen i samband med skattereformen och inte heller finansministern här i dag verkar inse det absurda i att lägga ihop de här två resonemangen och både lägga moms på boendet och kapitalbeskatta. Ingen annan vara eller tjänst i det här landet både kapitalbeskattas och momsbeläggs. Köper jag aktier eller placerar jag pengar på banken utgår ingen moms på de pengarna. Köper jag en soffa utgår ingen kapitalskatt på nöjet att ha en soffa att sitta i. Det är bara alkohol, tobak, energi och boende som drabbas av en extra hög skatt i Sverige. Bakom skatten på tobak, alkohol och energi finns hälso och miljöskäl. Vilka principiella skäl finns det för att extrabeskatta boendet, finansministern? Investeringar i boende är både momsbelagda och kapitalbeskattade. På den grundläggande frågan får vi inget svar i finansministerns upplästa interpellationssvar. Kan jag få ett svar nu: Varför både momsbelägga och kapitalbeskatta de pengar som placeras i en ny bostad? Finns det någon annan vara eller tjänst i vårt land som beskattas på samma sätt? Det vore mycket intressant för både allmänheten och riksdagens fortsatta arbete med dessa skattefrågor att få svar på den frågan.
Fru talman! Det svar som Stefan Attefall efterlyser har han faktiskt fått i interpellationssvaret. Han har både haft möjlighet att läsa det och höra det läsas upp alldeles nyss. Det är möjligt att han inte accepterar svaret. Men det är faktiskt ett mycket tydligt svar på den fråga som har ställts, att det inte är någon särskild princip som gäller fastighetsbeskattningen. Sedan kan man alltid diskutera nivån på fastighetsbeskattningen. Som bekant har regeringen under de senaste två åren sänkt fastighetsskatten, inte minst när det gäller hyresfastigheter. Skatten på hyresfastigheter har sänkts rejält, nästan halverats. Man kan diskutera om man kan gå vidare. Om det finns statsfinansiella och andra möjligheter är det ett av flera alternativ som finns när det gäller den fortsatta fastighetsbeskattningen. Jag är oerhört intresserad av att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Regeringen har därför valt att i årets vårproposition föreslå en särskild subvention på 2,5 miljarder kronor de närmaste åren för att få till stånd ett ökat hyreshusbyggande. De pengarna skulle man ha kunnat lägga ut som reducerad skatt, om man hade velat. Vår bedömning är dock att det i det här fallet är mer effektivt att lägga ut pengarna som ett särskilt stöd till dem som bygger hyresfastigheter, för att få till stånd ett ökat hyreshusbyggande. Det är en direkt anmodan och rekommendation till alla kommuner, som i sista hand fattar beslut om bostadsbyggandet, att utnyttja den möjlighet som finns med de Det har funnits motsvarande möjlighet när det gäller studentbostäder. Den har i huvudsak använts väl, med undantag av Stockholms stad som inte verkar vara lika intresserad av studentbostadsbyggande. Stefan Attefall kan väl påverka den nuvarande majoriteten i Stockholms stad bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater och se till att de bygger hyresfastigheter. I dag byggs inga hyresfastigheter med rimliga hyresnivåer över huvud taget i Stockholm. Det ska bli intressant att se om Stockholms stad tänker utnyttja det generösa erbjudandet som staten lämnar när de nya reglerna träder i kraft, eller om man av ideologiska skäl vill fortsätta att bara bygga vad jag betraktar som ett rent lyxbyggande.
Fru talman! Jag var och såg på det socialdemokratiskt styrda Malmös kommunala bostadsbolags nyproduktion på bostadsmässan - 46 000 kr kvadratmetern för en hyreslägenhet. Det kallar jag lyxboende. Jag tycker inte att vi ska ha en traditionell bostadsdebatt om vem som bygger mycket eller lite. Det byggs mycket i Stockholm. Mycket är på gång. Jag kan argumentera emot alla synpunkter på det området som finansministern för fram. Denna interpellationsdebatt borde handla om den principiella synen på beskattningen av boendet. Jag vill få fram den grundläggande filosofin. I de flesta utredningar som har gjorts av beskattningen av boendet har man kommit fram till att boendet ska kapitalbeskattas. Pengar som investeras i en bostad ska beskattas som pengar på en bankbok eller aktier. Det har varit tankefilosofin. Men om man bestämmer sig för den linjen kan man inte momsbelägga investeringen i boendet. Vid skattereformen infördes full moms både på investeringar i boende och på alla tjänster som hör till boendet. Det senare kan vara mer principiellt klokt, även om det drev upp boendekostnaden kraftigt. Rent skattefilosofiskt kan man förstå det. Men penningplaceringen i boendet momsbeläggs liksom den tänkta avkastningen av en bostad. Om man håller på den linjen måste man göra något åt momsen på boendet. Om man anser att boendet är en konsumtionsvara vilken som helst är det logiskt att momsbelägga investeringar i boendet. Men varför då kapitalbeskatta dem? Vi kristdemokrater har en mängd synpunkter på skattenivåer i bostadsbeskattningen, fastighetsskattens roll osv. Jag kan dra upp ett helt program för vad vi vill göra. Men det som är intressant att få fram är inte nivåer eller antal miljarder i subventioner eller höjda eller sänkta skatter, utan den principiella synen på beskattning av boendet. Finansministern svarar inte i interpellationssvaret på frågan varför man lägger både moms och kapitalbeskattning på boendet. Varför väljer man båda spåren? Effekten blir att 65 % av kostnaden för nyproduktion är skatter. Skattekvoten i hela den svenska ekonomin är 52 %. Det indikerar att det är någonting lurt. Vi överbeskattar boendet. Det är en viktig förklaring till att vi har ett lågt bostadsbyggande i Sverige. Vilken skattefilosofi ska vi ha för boendet? Om finansministern sätter ned foten i den frågan kan vi sedan börja diskutera skattenivåer och liknande. Det kan vi föra en fruktbar debatt kring. Men för att få i gång ett bostadsbyggande och för att få långsiktigt sunda spelregler behöver vi i grunden en rimlig skattefilosofi för boendet. Jag säger inte att andra partier är mer färdiga i sina tankebanor på alla punkter. Men jag har upptäckt att det finns något sjukt här i skattereformens tänkande. Det blev ett dubbelfel när man lade ihop två olika utredningar, bara i ivern att få fram pengar så att man kunde sänka inkomstskatterna. Det dubbelfelet har gjort att vi under tio år har legat oerhört lågt när det gäller bostadsbyggandet. Det beror inte bara på det, men det är en viktig förklaring. Frågan till finansministern kvarstår: Varför både momsbelägga och kapitalbeskatta boendet?

Fru talman! Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Jag har lämnat ett principiellt svar på Stefan Attefalls fråga. Han upprepar frågan gång på gång. Jag kan fortsätta att upprepa svaret, att det finns ingen annan princip bakom bostadsbeskattningen än den bakom vårt övriga skattesystem. Man kan naturligtvis säga att man skulle kunna befria bostadssektorn från en viss typ av beskattning. Det är en diskussion som förs när det gäller just fastighetsskatten, som jag också nämnde. Det förs en diskussion om man ska ha fastighetsskatt på hyreshus. Vi har halverat fastighetsskatten på hyreshus. Det kostar ytterligare några miljarder kronor om man skulle ta bort den återstående fastighetsskatten på hyresbostäder. Det är en prioriteringsfråga som man får ta upp i samband med andra skattefrågor framöver. Erfarenheterna från 70 och 80-talen är att vi fick till stånd ett oerhört omfattande bostadsbyggande. Det skedde också till priset av att kostnaderna för bostadsbyggande drevs upp ordentligt. Det är ingenting vi vill tillbaka till. Vi hade under långa tider ett system som var ganska okänsligt för kostnadsnivån på byggandet. Subventionssystemet var utformat så. Det var bra att skattereformen i början på 90-talet sopade undan en del av det gamla subventionssystemet. Om man ska bygga upp något nytt ska det göras så som föreslås i vårpropositionen, så att man undviker att bygga upp höga byggkostnader. Man sätter ett tak på byggkostnaderna och ställer det som ett villkor för att få till stånd ett hyreshusbyggande. Jag ser med spänning fram emot om Stockholm och andra kommuner, som i dag inte bygger några hyresbostäder, tänker anta den utmaning och det erbjudande som regeringen nu generöst lämnar till landets kommuner, inte minst de snabbt växande, att använda sig av de Det finns en rätt stor skillnad mellan Stockholm och Malmö, Stefan Attefall. Förvisso byggs det dyra lägenheter både i Stockholm och i Malmö, exempelvis på bostadsmässan i Malmö. Men det byggs också vanliga hyreslägenheter i Malmö. Det byggs inga vanliga hyreslägenheter alls i Stockholm. För något år sedan bidrog staten till ett särskilt projekt som vår byggkostnadsdelegation höll i, där man tog fram ett stort bostadsprojekt med mycket rimliga hyror. Det skulle vara intressant om man kunde åstadkomma något på samma sätt i Stockholm. Staten är intresserad av att få till stånd ett sådant projekt. Men det förutsätter kommunens medverkan. Där bidrog det socialdemokratiskt styrda Malmö och samarbetade med staten för att få fram vanliga lägenheter med vanliga hyresnivåer för vanligt folk. Det finns inte spår av ett intresse för något sådant i Stockholms stadshus.
Fru talman! Finansministern försöker föra in debatten på en diskussion om Stockholm. Jag kan kontra med att säga att det inte byggdes några hyreslägenheter när socialdemokraterna hade makten i Stockholm. Nu har det dragits i gång en mängd projekt. Jag sitter själv med i det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder. Vi har nyproduktion på gång i olika områden. Vi projekterar. Men det tar tid att genomföra. Tillbaka till finansministerns svar. Finansministern för, som jag sade i inledningsanförandet, ett i och för sig principiellt logiskt resonemang om varför man ska momsbelägga och ett lika logiskt resonemang om varför man ska kapitalbeskatta boendet men svarar inte på frågan varför man ska lägga ihop och dubbelbeskatta boendet. Finansministern har inte heller svarat på frågan: Vilka andra varor och tjänster förutom sprit, tobak och energi extrabeskattas på detta sätt i Sverige? Vilken annan vara och tjänst beskattas med både moms och kapitalbeskattning? Vad jag är ute efter, finansministern, är ett grundläggande sunt synsätt på hur man ska beskatta boendet. Om man har en sund skattefilosofi och skapar vettiga spelregler så kommer man också när man sänker skatter på boendet - vilket jag välkomnar, om finansministern går på den linjen - att sänka på ett riktigt sätt. Men börjar man rycka i olika skattesatser, olika bidrag och liknande saker och gör det utan en genomtänkt filosofi får man ett mischmasch och osunda spelregler på bostadsmarknaden. Vad bostadsmarknaden behöver är långsiktighet och stabilitet. För det krävs i grunden en sund syn på hur man ska beskatta boendet. Effekten av nuvarande synsätt är att vi beskattar boendet från två olika håll och dubbelbeskattar boendet. Det gör vi inte men några andra varor och tjänster i Sverige. Varför extrabeskatta boendet? Vi behöver alla en bostad för att kunna leva. Boendet dubbelbeskattas i Sverige. Det är inte rimligt.
Fru talman! Boendet beskattas inte i Sverige på annat sätt ändra andra typer av varor och tjänster som beskattas. Det har jag redovisat i mitt interpellationssvar. Vi kommer inte längre i den diskussionen. Jag vill däremot på en punkt mycket bestämt rätta Stefan Attefall. Han säger att under den socialdemokratiska regimen i Stockholm under den förra valperioden byggdes heller inte några hyresbostäder. Då måste Stefan Attefall ha glömt rätt ordentligt. Det byggdes faktiskt ganska mycket hyresbostäder. Det var inte minst en del omstridda projekt där socialdemokraterna fick mycket kritik för att man maximerade hyran, dvs. att man såg till att man fick en låg hyresnivå. Det har hela tiden varit en nagel i ögat det borgerliga styret i Stadshuset att det blev för låga hyror. Den kritiken tycker jag socialdemokraterna nog kan tåla, om det är så att man från moderat och även från kristdemokratiskt håll tycker att hyrorna var för låga i de bostäder som byggdes under socialdemokratisk tid.

Fru talman! Gunnar Axén har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bringa klarhet i rättsläget beträffande lotterilagen . Frågan har ställts mot bakgrund av att Hovrätten för Västra Sverige i beslut den 25 april 2001 gjort bedömningen att den ändring i 6 § lotterilagen som skedde den 1 januari 1997 borde ha anmälts till Europeiska gemenskapernas kommission innan den antogs av riksdagen. Jag har på tidigare fråga från Gunnar Axén förklarat att om vi riskerar en bestående osäkerhet som hotar grunden för de lagar riksdagen stiftat kommer regeringen givetvis att agera på lämpligt sätt. Jag har därefter noga bevakat utvecklingen på spel och lotteriområdet. Det har på senare tid kunnat konstateras en viss osäkerhet om huruvida lotterilagens bestämmelser är tillämpliga i vissa delar. Denna osäkerhet har visat sig hos både marknadens aktörer och rättsvårdande myndigheter och tydliggjordes i en skrivelse från Lotteriinspektionen i mars 2001. Hovrättens för Västra Sverige beslut är ett annat exempel på denna osäkerhet. Regeringskansliet anförde i ett yttrande till Kommerskollegium den 4 december 2000 att vissa ändringar i lotterilagen som satts i fråga inte kunde anses ha inneburit någon förändring av gällande rätt vad beträffar bl.a. sådant automatspel som spel på lyckohjul. Lagändringarna berörde inte heller automaternas konstruktion eller vinsternas beskaffenhet. Regeringskansliet ansåg därför att lagändringarna inte var sådana föreskrifter som behövde anmälas till kommissionen. Regeringskansliet vidhåller denna uppfattning men har ansett det angeläget att snarast undanröja den osäkerhet som nu uppstått. Att invänta ett prejudicerande domstolsavgörande var, med hänsyn till den tid ett sådant avgörande regelmässigt tar, inte ett rimligt alternativ. Mot denna bakgrund har Regeringskansliet upprättat förslag till ändringar i lotterilagen som är identiska med de lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 1997 respektive den 1 juli 1999. Regeringskansliet uppdrog den 23 april åt Kommerskollegium att anmäla förslaget till kommissionen, dvs. redan innan hovrätten meddelade sitt beslut. Jag anser det för närvarande inte nödvändigt att vidta några ytterligare åtgärder för att bringa klarhet i rättsläget.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
Lagen gäller inte i de delarna. Men sent ska syndaren vakna. Jag välkomnar att finansministern har tagit itu med den notifieringsprocess som bör föregå det senare införandet, eller återinförandet, av lagen. Det återstår dock några högst väsentliga frågor att lösa innan den här soppan är ordentligt utredd och uppklarad. Under den tid som förevarit, då rättsläget har varit oklart, har många privata företagare lidit en stor skada. Uteblivna investeringar och vinstmöjligheter har skapat stora förluster. Vad avser finansministern att göra för att kompensera de entreprenörer och småföretagare inom nöjesbranschen som lidit skada av denna, milt uttryckt, olyckliga hantering av införandet av lotterilagen? Det är min första fråga. Vidare har Lotteriinspektionen och Svenska Spel, som båda två lyder under Finansdepartementet, under lång tid ägnat sig åt att på egen hand tolka lagen och sprida tvivelaktiga påståenden om rättsläget. För Svenska Spel har det givetvis handlat om att skaffa sig konkurrensfördelar. Vore det då inte rimligt att t.ex. Lotteriinspektionen, som har varit snabb med att argumentera för att lotterilagen i de aktuella delarna faktiskt gällt, är lika snabb med att informera om det nya rättsläget? Den lägger t.ex. ut alla domar som rör spelfrågor på sin hemsida. Men ingen av de domar som rör den här frågan har publicerats. Inte heller har den i sitt nyhetsbrev informerat om det rättsläge som gäller i dag. Svenska Spel har å sin sida gått ut med information till sina ombud om att automatspelen, som detta berör, är olagliga. Det har t.o.m. gått så pass långt att Svenska Spel har hotat en del spelombud med att de ska mista sitt ombudsskap för Svenska Spel och de tar in de aktuella privata automaterna i sina butiker. Nu när det har visat sig att automaterna inte är olagliga borde väl Svenska Spel snarast informera sina ombud om att den tidigare givna informationen har varit felaktig. Kan ministern tillse att även detta löses på ett rimligt sätt? När nu lagen ska införas på nytt undrar jag om finansministern också kan utlova en rimlig övergångsperiod, t.ex. på fyra år, för att gjorda investeringar inte ska förstöras och gå om intet. Fyra år är den period som t.ex. Svenska Spel enligt ett utredningsförslag ska få som övergångsperiod om de ska minska på antalet spelformer, vilket har föreslagits. Fyra år var också den övergångsperiod som gällde då man år Det här fallet är unikt. Det vore väl rimligt att finansministern här och nu kan ge ett löfte om att alla de problem som har förorsakats på grund av den felaktiga hanteringen av införandet av lotterilagen också löses. Jag undrar också om finansministern kan utlova en rimlig övergångsperiod när nu reglerna på nytt ska införas, den här gången i korrekt ordning.
Fru talman! Jag har lämnat två svar av principiell betydelse i mitt interpellationssvar. Det ena är att regeringen inte har ändrat uppfattning när det gäller den lagstiftning som vi har på detta område. Det andra är att regeringen för att undanröja den osäkerhet som kan uppstå både bland myndigheter och bland privata aktörer har vidtagit de åtgärder som jag har redovisat för att få en notifiering av ärendet.
Fru talman! Nu har vi två prejudicerande domar som har slagit fast att lotterilagen i dessa delar har införts i strid med EU-rätten, och därmed gäller inte lagen. Oavsett vad finansministern, med förlov sagt, anser om rättsläget torde det vara klarlagt. Domarna har vunnit laga kraft, och de har heller inte överklagats. Då återstår frågorna om den oklarhet som jag tror att finansministern och jag kan vara överens om. Det har rått en oklarhet beträffande rättsläget. Då är frågan om finansministern är beredd att vidta de övriga åtgärder som jag nämnde för att ställa till rätta de problem som oklarheten har medfört, oavsett om vi anser att lagen gäller eller inte. Hovrätten i Skåne och Blekinge och Hovrätten i Västra Sverige anser att den inte gäller på den punkten. Slutligen tycker jag att finansministern ganska enkelt borde kunna utlova att när nu lagen på nytt införs ska det ges en rimlig övergångsperiod, precis på det sätt som man har gjort tidigare och på det sätt som en statlig utredning föreslår att Svenska Spel ska få om man ska minska antalet lotterier till två.
Fru talman! Det pågår nu en hantering inom Europeiska kommissionen efter den anmälan som är gjord från Sveriges sida, och regeringen avvaktar självfallet utgången av detta förfarande. Det finns ingen anledning för mig att på det här stadiet gå in på olika följd och konsekvensfrågor, utan jag vill avvakta den hantering som sker inom kommissionen. Sedan får regeringen återkomma på vanligt sätt.
Fru talman! Jag får nöja mig med det svaret beträffande om finansministern är beredd att utlova någon rimlig övergångsperiod. Jag hoppas att finansministern är beredd att ge de entreprenörer som verkar på den här marknaden samma möjligheter som Svenska Spel när man ska ställa om och ta bort en del spelformer. Då återstår ändå frågan om finansministern är beredd att tillse att Lotterinspektionen och Svenska Spel, som båda sorterar under Finansdepartementet, åtminstone klargör vilket rättsläge som gäller i dag, eftersom de tidigare har varit väldigt snabba att informera om motsatsen. Svenska Spel och Lotteriinspektionen borde väl nu gå ut till berörda parter med en korrekt information om vilket rättsläge som gäller.

Fru talman! Åke Sandström har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta folkrörelsernas egenfinansiering. Interpellanten har också frågat vad jag avser att göra för att underlätta för folkrörelserna att ta eget ansvar för värdeautomatverksamheten. Som interpellanten mycket riktigt påpekar har regeringens utredare i betänkandet Föreningslivet på spel och lotterimarknaden övervägt att låta folkrörelserna med ensamrätt få ta över driften av spelet med värdeautomater från AB Svenska Spel. Utredaren menar bl.a. att ensamrätten skulle ge effekten att folkrörelsernas engagemang för spelet stärks. Bidragsberoendet skulle härigenom också minska på sikt. Folkrörelserna skulle också på detta sätt få tillgång till ett datornät som kan bidra till utvecklingen av andra produkter. Det framgår dock av betänkandet att överläggningar med den tänkta huvudmannen för driften av spelet med värdeautomater, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel och Lotterifrågor, FSL, inte var beredd att ta på sig ett sådant ansvar. Däremot önskade FSL att riksdagens tidigare beslut skulle fortsätta att gälla, dvs. att överskottet från värdeautomatspelet ska tillföras idrottens ungdomsverksamhet och annan ungdomsverksamhet vid Ungdomsstyrelsen. Jag vill i detta sammanhang nämna att år 2000 gav värdeautomaterna en vinst på 250 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande för föreningarnas ungdomsverksamhet. Utredaren föreslår vidare en rad åtgärder för att stärka föreningslivets ställning på den svenska speloch lotterimarknaden. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet.
Fru talman! Jag får börja med att tacka finansministern för svaret. Oavsett om FSL nu tackat nej eller inte, undrar jag vad det är som gör att just när det gäller värdeautomater måste det finnas ett i lag fastställt monopol på spelmarknaden. Det enda som kan motivera detta är ju ett socialt hänsynstagande, och efter vad jag kan förstå är det inte detta som kännetecknar Svenska Statistik från Lotteriinspektionen visar också en mycket högre andel lagöverträdelser för värdeautomaterna jämfört med varuautomaterna. Svenska Spel gör också reklam för sina värdeautomater. Grundtanken är att värdeautomaterna ska vara ett komplement i restaurangverksamhet och inte locka in människor på restauranger för att spela. Varför infördes möjligheter att fördubbla sin insats om det är ett socialt hänsynstagande som ska känneteckna verksamheten? Detta innebär att man kan spela för mycket högre belopp än det i lagen angivna utrymmet 1-5 kr. Både Spelberoendes Riksförbund och Folkhälsoinstitutet är kritiska mot hur verksamheten med värdeautomater sker i dag. Hur är det möjligt att just Svenska Spel är så lämpligt att bedriva värdeautomatverksamhet, när det ligger utanför dess ordinarie organisation? I dag bedriver ju Svenska Spel en lotteriverksamhet, trisslotterna, som saknar åldersgränser. Jag vill därför fråga: Vad anser finansministern om Svenska Spels sätt att bedriva verksamheten med värdeautomaterna? Driver Svenska Spel värdeautomaterna i överensstämmelse med regeringens intentioner för sina statliga bolag med avseende på högt ställda krav på moral och etik? Det jag särskilt vänder mig mot är den omfattande reklamen i TV för ett ökat spel från Svenska Spels sida.
Fru talman! Huvudskälet till att Svenska Spels hantering av värdeautomater har en social bakgrund är naturligtvis att intäkterna går till föreningslivet och folkrörelserna. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att på så vis kunna bidra till att främja att folkrörelsernas andel av lotterimarknaden kan växa. På en tioårsperiod har den också vuxit från ungefär 17 till 27 %. Det har varit mycket framgångsrikt. Det finns skäl att i samband med den proposition som ska hanteras under det närmaste riksdagsåret kring spel och lotterifrågor se till att vi kan stärka folkrörelsernas roll i fortsättningen. Jag tror inte att man ska frånta Svenska Spel det ansvar som de har på området, som Svenska Spel på ett utomordentligt sätt också har använt sig av under senare tid och som har varit mycket framgångsrikt, både för folkrörelserna och för att ge stadga och stabilitet på spelmarknaden. Svensk spelmarknad är i stor utsträckning en marknad som domineras av statliga aktörer och av folkrörelserna, och där det inte finns någon anledning att släppa in privatintressen - de är oerhört marginella. Det handlar om att låta staten och folkrörelserna se till att vi har en sund, korrekt och bra spel och lotterimarknad och att avkastningen kan användas i mycket stor utsträckning just för folkrörelsernas verksamhet, inte minst ungdomsverksamheten. Jag hoppas att vi kan fortsätta en sådan linje i samband med höstens propositionsarbete på området.
Fru talman! Det är klart att jag har tagit del av Svenska Spels argumentering i brev till Finansdepartementet. Det är bara en av elva punkter som berör just den sociala hänsynen och åtagandet mot spelberoendet. Låt mig få ställa frågan på detta sätt. Enligt 27 § i lotterilagen kan tillstånd för värdeautomater endast ges "till ett spelföretag som ägs av staten". Frågan är om detta är förenligt med EG-fördragets regler om fri rörlighet av tjänster och även fördragsreglerna om etableringsfrihet. Kan finansministern klargöra något på den punkten? Har ni prövat eller notifierat frågan om man kan ha en lag utformad på det sättet med hänsyn till EG-fördraget? När lagen trädde i kraft den 1 januari 1995 kunde tillstånd ges till ett folkrörelseägt spelföretag med statligt inflytande: Om särskilda skäl föreligger får tillstånd i stället lämnas till ett annat folkrörelseägt spelföretag eller till ett spelföretag som ägs av staten. Motiveringen var endast att lagen skulle anpassas till verkligheten, enligt vad jag har hört. Kan det i dag fastställda monopolet vara motiverat av sociala hänsyn när lagstiftningen tidigare tillät andra spelföretag än statliga att få tillstånd? Det fanns ju inte heller någon hänvisning till socialt hänsynstagande när lagen ändrades den 1 januari 1997. Som jag har skrivit i min interpellation, ville ju regeringens egen utredare Bengt K Å Johansson ge koncession för värdeautomaterna till folkrörelserna. Anledningen till att det inte blev så var att Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel och Lotterifrågor, FSL, tackade nej, som finansministern svarade. Anser finansministern att det fortsättningsvis bara är ett statligt bolag som kan bedriva verksamhet med värdeautomater med vederbörlig social hänsyn? Det är den återkommande frågan. Slutligen undrar jag vilken tidsplan som gäller. När kommer det här förslaget på riksdagens bord? Finansministern sade att det skulle ske det kommande riksdagsåret. Kan det möjligen bli redan i höst kanske? Det är min fråga.
Fru talman! Mitt svar på Åke Sandströms fråga är att min bedömning är att staten och folkrörelserna, som de största och dominerande aktörerna på speloch lotterimarknaden, är de viktigaste sociala faktorerna för att vi ska kunna upprätthålla en seriös speloch lotterimarknad. Jag tycker att man tar vederbörligt socialt hänsyn, både från Svenska Spels sida och från de olika folkrörelser som är aktiva på det här området. Därför anser jag att det även i fortsättningen är staten tillsammans med folkrörelserna som ska vara de helt dominerande på den här marknaden. Den utredning som Bengt K Å Johansson har gjort har ju haft som huvuduppgift att se hur man kan stärka folkrörelsernas situation i fortsättningen. Vi har samtidigt haft en utredning som handlar om själva lotterilagstiftningen. Det är naturligtvis viktigt att vi har förslag som också ligger i linje med EG-rätten när vi återkommer till riksdagen under kommande riksdagsår. Det är min bedömning att den lagstiftning vi har i dag och den vi arbetar med ska kunna följa EG lagstiftningen. Därför handlar det om ett förfarande i två steg. Vi arbetar mot EU, och kommer slutligen med ett förslag till riksdagen. Det kommer att ske någon gång under nästa riksdagsår. Det är inte möjligt att nu precisera tidpunkten eftersom vi inte vet hur lång tid kommissionen behöver på sig för att göra sina bedömningar av de förslag som vi kan komma att ha.
Fru talman! Jag noterar att den nuvarande lagen inte är notifierad i EU. Den nu gällande lagen är inte godkänd i EU, om jag har uppfattat det rätt. Min andra fråga gällde den omfattande reklam som Svenska Spel bedriver. Jag blir berörd av den. Den omfattande reklam som statliga Svenska Spel bedriver i TV är ju häftiga grejer. Det är en omfattande reklam som verkligen fångar. Är det bra och lämpligt att ett statligt bolag i så hög grad gör reklam för ökat spel? Det är en mycket konkret fråga. Finansministern har säkert någon personlig åsikt om det i alla fall. Det statliga monopolet delas ju inte av någon. Det är ett statligt monopol för denna spelverksamhet. Folkrörelserna är ju inte med på samma plan. Mina frågor är alltså: Är nuvarande lag notifierad eller inte? Vad säger finansministern om den mycket omfattande reklam för ökat spel som det statliga bolaget bedriver? Det är ju i högsta grad ett rent statligt monopol.
Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men jag tycker att finansministern är klart undanglidande när det gäller Svenska Spels sociala ansvarstagande. Han låter påskina att det sociala ansvarstagandet skulle vara större just för att det är staten som bedriver den här spelverksamheten. Sedan värdeautomaterna infördes har jag besökt ett flertal sådana lokaler. Jag måste tyvärr säga att det är mer regel än undantag att det är minderåriga, dvs. personer under 18 år, som spelar på de här automaterna. Så sent som i går satt jag på Linköpings järnvägsstation. Jag kunde konstatera att tre ungdomar, den yngsta var nog 13 år och den äldsta inte över 15 år, spelade på de här automaterna under en timmes tid, och det är ju beklagligt. Det är givetvis Svenska Spel som har det yttersta ansvaret för att det förhåller sig på det här sättet. Men i första hand är det ju de som har den här lokalen där automaterna står som ska tillse att man följer reglerna. Jag tror inte att det spelar någon större roll huruvida det är Svenska Spels automater eller någon annans automater som står där. Jag tror att om finansministern beger sig ut i verkligheten och tittar på hur det ser ut där de här spelautomaterna står, de här Jack Vegas-automaterna som det har gjorts så mycket reklam för, kommer finansministern också att finna att det är mer regel än undantag att minderåriga spelar på dem. Så mycket för det statliga Svenska Spels sociala ansvarstagande. Dessutom finns det uppgifter om att Svenska Spel faktiskt har utprovat de här Jack Vegas-automaterna på ungdomsgrupper, dvs. personer under 18 år. Detta är någonting som jag tycker att finansministern bör ta med sig och tänka på.
Fru talman! Till Åke Sandström kan jag säga att huvudparten i den nuvarande lotterilagstiftningen är tillkommen före Sveriges inträde i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Det är därför vi har gjort en översyn av lotterilagstiftningen. Vi ska återkomma under nästa riksdagsår med förslag på området för att göra de justeringar som kan behöva göras i lotterilagstiftningen med tanke på EG-rätten. Till sist vill jag säga att Svenska Spel som en statlig aktör är oerhört angelägen om att upprätthålla de regler och lagar som vi har. Det är en oerhört seriös aktör på marknaden. Om det är så att de privata restaurangägarna eller andra privata intressenter som Svenska Spel har en del av sina värdeautomater hos inte följer lagstiftningen, tycker jag att det finns skäl att reagera mot de privata aktörer som inte upprätthåller reglerna. Jag vet att Svenska Spel jagar sådana överträdelser med ljus och lykta. Man vidtar också mått och steg mot den typen av överträdelser. Den typen av missbruk har vi ingen anledning att försvara, oavsett om de förekommer i privata restauranger eller någon annanstans.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att finansministern påtalar att man måste vidta mått och steg mot de lagöverträdelser som begås. I det fall som jag noterade i går tyckte jag att det hade gått över gränsen. Jag kontaktade polismyndigheten, som man ska göra när någonting brottsligt begås. Men tyvärr hade polisen inte de resurser som krävdes för att ingripa mot detta. Finansministern kan kanske ta med sig till sin kollega i regeringen, justitieministern, att polisen inte har de resurser som krävs för att upprätthålla de lagar som har instiftats. Efter att ha sett hur det verkligen ser ut, är jag helt övertygad om att lagen inte på något sätt efterlevs bättre bara för att det är statliga Svenska Spel som bedriver den här verksamheten med värdeautomaterna. Jag tror att det är fullt möjligt att tillåta även andra att bedriva den här typen av verksamhet med spel på värdeautomater. Vi ser hur verkligheten ser ut i dag. Jag hoppas att finansministern är beredd att vidta de åtgärder som krävs.

God morgon, fru talman! Konstitutionsutskottet ber att för kammarens diskussion och överväganden få överlämna vårens granskningsbetänkande. Det är en grannlaga uppgift som utskottet har att granska hur regeringen och regeringens ledamöter sköter sina åligganden. Utskottet gör numera detta vid två tillfällen varje år.

Har man väl sagt detta ska det naturligtvis också understrykas att åtskilligt av det som formellt kan hänföras till den ena eller den andra kategorin av granskningar ändå går i varandra, vilket säkerligen debatten här i dag kommer att visa. I flera av de av ledamöterna initierade granskningsärenden som utskottet i dag redovisar har det visat sig att det är på ett administrativt plan som kritik kan riktas och invändningar resas. Får jag också, fru talman, innan debatten inleds på allvar understryka att den granskning som utskottet har att göra i första hand är att ses såsom en rättslig prövning. Det har alltså inte att göra med det politiskt lämpliga i att regeringen beter sig på det ena eller andra sättet. Vi som tillhör oppositionen har åtskilligt att säga om regeringens politiska handlande, men det hör som sagt inte hemma i en debatt som denna. Här ska prövas huruvida riksdagen och riksdagens konstitutionsutskott är tillfreds med det sätt som regeringen handhar sina uppgifter på, givet det mandat som regeringen har fått av väljarna i val. Den debatt som nu ska följa är en debatt där vi ska försöka att ärende för ärende peka på de iakttagelser som utskottet har gjort. Den inledande rundan avser att titta mer på några av de övergripande eller om man så vill sammanhållande iakttagelser man kan göra när hela granskningsbetänkandet nu ligger på riksdagens bord. För min egen del skulle jag vilja peka på två sådana mer övergripande iakttagelser i den sammantagna bedömning som utskottet gör, såväl i enighet som i de delar där utskottets ledamöter har valt att gå skilda vägar. Den ena sammanhållande iakttagelsen heter Björn Rosengren. Mer än hälften av de anmälningar som utskottet har haft att hantera har i ett eller annat avseende handlat om näringsministerns fögderi. Jag har själv under mina år i riksdagen aldrig varit med om att ett enstaka statsråd har varit föremål för en sådan koncentrerad uppmärksamhet från utskottets sida. Den andra genomgående iakttagelsen, som jag skulle vilja ägna några minuter åt att diskutera, är en känsla vid genomläsningen av hela utskottets redovisning av att de fasta regler som ska prägla regeringens maktutövning är stadda i upplösning. Får jag först, fru talman, säga några ord om iakttagelserna om och kring näringsministerns arbete. Det är svårt att komma från känslan av att åtskilligt av det utskottet har att anföra om Näringsdepartementets fögderi i dess olika delar är knutna till Rosengrens person och till hans sätt att leda sitt departement. Det finns någonting i hans person som gör honom till en gränsvandrare i förhållande till det som utskottet har att övervaka. Björn Rosengren är känd som ett statsråd som gärna talar glatt, piggt, spontant och inte alltid överlagt. Han tar initiativ som jag inte har någon anledning att misstro ambitionerna och välviljan bakom. Men han förefaller ibland att tro att staten inte riktigt är staten, utan att staten i hans fögderi är någonting som ligger, vad han föreställer sig, närmare ett företag än den statsmakt han är satt att ansvara för. Det finns paradoxalt nog i de iakttagelser utskottet gör kring Björn Rosengren en känsla av att något slags ekonomistiskt kryper in i det Rosengrenska fögderiet i stället för det efterlevande av strama och ibland säkerligen också hindrande rättsregler som staten omger sin verksamhet med. Telia-Telenor-affären, som utskottet nu för andra gången ägnar en betydande granskning, är ett rätt typiskt exempel på detta. Ett enigt utskott konstaterar att de administrativa rutinerna i Näringsdepartementet i de hänseenden vi har granskat har brustit. Några av oss går längre i vår kritik gentemot vad näringsministern har gjort och inte gjort och hävdar att det han faktiskt kan läggas till last är av ett sådant slag att det finns anledning att rikta långt mycket allvarligare kritik mot fögderiet än vad majoriteten är beredd att göra. Ett slags högstämt crescendo för den kritiken går att utläsa i den bilagedel som utskottet fogar till sitt betänkande, i vilken redovisas utskottets utfrågning med näringsmininstern och på vilket sätt man har sett på lagen om offentlig upphandling när avtalet med investmentbanken Goldman Sachs skulle göras. De argument som näringsministern och hans medhjälpare där anförde visade sig glida snabbare än en tvål i ett badkar och visade sig till yttermera visso så småningom forma ett näst intill perfekt cirkelbevis. Det gav för många av oss i utskottet känslan av att de formkrav som ändå måste gälla också för ett statsråd med aldrig så starka ambitioner att vara något slags halv företagsledare inte hade uppfyllts eller - vilket är ännu värre - sannolikt inte ens hade tänkts igenom innan processen började. Det verkade vid utfrågningen som om Rosengren inte riktigt förstod vad man som statsråd har att rätta sig efter, med all respekt för de ambitioner man kan ha som statsråd i andra hänseenden. En stat är en stat som omges av restriktioner som inte ens de största, bästa och mest frivola av ambitioner kan omkullkasta. Likartad känsla får man vid genomgången av ärendet om trafik på Västkustbanan. Trafiken omöjliggjordes redan ett par dagar efter det att en privat entreprenör hade fått möjlighet att visa att man kunde, där SJ tidigare hade dragit sig tillbaka. När statens egna förhandlare kallar det uppträdande som näringsminister och näringsdepartement gjorde sig skyldiga till för oetiskt är det hårda ord, i synnerhet som de kommer från regeringens egna medarbetare.

Fru talman! Med tanke på den monumentala dominans av ärenden som bär Rosengrens namn hade det möjligen också varit klädsamt om näringsministern hade bevärdigat riksdagen med sin närvaro när hans eget fögderi ska debatteras under nästan en hel dag. Iakttagelserna om och kring Björn Rosengren har också starkt samband med den andra och mer övergripande iakttagelse som jag nämnde inledningsvis, nämligen att hänsynen till de fasta reglerna i Regeringskansliet är på väg att luckras upp. Frågeställningarna kring lagen om offentlig upphandling, som är till för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt, är ett tydligt exempel på hur Regeringskansliet inte riktigt bryr sig, ens om sådant som lagen stipulerar att man måste bry sig om. Näringsministern säger, lite kaxigt, att han skulle göra samma sak en gång till om han bara fick chansen, utan att ens ha tagit del av vad utskottet hade att säga om sin kritik gentemot det som hade förevarit i Goldman Sachs-ärendet. Dvs. han skulle vara beredd att en gång till sätta sig över de regler som han flagrant bröt emot i fallet med Goldman Sachs. Samma brist på hänsyn till fair play och goda regler aktualiseras i ett par fall som bär statsministerns eget signum. Statsministern är glad i att uttala sig om allt från himmel till jord och har, som utskottet många gånger har påpekat, all rätt att som enskild individ också göra det. Men man måste, i synnerhet om man är statsminister, göra det med all den aktsamhet som följer av det enkla faktum att någon möjligen kan rätta sig efter vad statsministern säger. Utskottet redovisar i ett fall hur statsministern, mitt under pågående remissbehandling av ärendet om var en eventuell ny flygplats i Storstockholm skulle vara belägen, redan meddelar vad han anser är det slutgiltiga svaret. Tror man att det är av värde att andra än statsministern själv kommer till tals och redovisar sina uppfattningar är det ingen konstig idé att statsministern eller övriga statsråd ger sig till tåls, intill dess att andra har sagt sin mening. I ytterligare ett fall där utskottet är mycket kritiskt gentemot statsministern handlar det om hans, och för övrigt socialministerns, uttalande i anslutning till att barnbidraget höjdes och socialförsäkringsnormen möjligen kom att påverkas av detta. Redan i dag vet vi att uttalanden som statsråd då gjorde av en juridisk instans har bedömts icke stå i överensstämmelse med lagen. När statsråds önskan om att tycka någonting går så långt att man kommer i närheten av det som lagen stipulerar eller, såsom det för stunden förefaller, t.o.m. över det, finns det skäl för ett utskott som konstitutionsutskottet att säga: Stopp och belägg, tänk efter! Inse att det finns regler som också statsråd har att följa. Ett tredje fall av uppluckring av hänsynen till regelverk och traditioner, normer och erfarenheter utgörs av de två fall där utskottet diskuterar hur uppgifter som normalt handhas av statliga myndigheter nu kommit att övertas av Regeringskansliet. Pengar till satsningar i Östersjöregionen respektive pengar till satsningar i en ekologisk omvandling av vårt samhälle tilldelas numera hugade intressenter direkt av Regeringskansliet, i stället för att tilldelas med all den kompetens och oväld som statliga myndigheter skulle kunna utöva. Det glider i traditionerna i den svenska förvaltningen när regeringen ser sina egna politiska ambitioner som väsentligare än de regler och rättsordningar som det svenska samhället är uppbyggt på. Fru talman! Sammantaget ger granskningsbetänkandet en bild av en regering som gladeligen vill regera och förverkliga sina ideal men gör det på ett sätt som ligger på gränsen eller stundtals över det som lagar, regler och förordningar anger. Denna känsla av att regler inte längre spelar roll utmanar i sin yttersta konsekvens själva den grundval som rättssamhället är byggt på. De politiska striderna och ambitionerna måste kunna utövas och ska kunna göra det inom ramen för det som rättssamhället stipulerar som de yttre villkor som gäller för den politiska debatten och den politiska omvandlingen av samhället. Det vi nu börjar bevittna är en regering som inte anser att dessa regelverk längre har det värde och är förtjänta av den respekt som jag menar att rättssamhället kräver. I denna mening är den sammantagna bilden av årets granskning mer än bekymmersam. På samma sätt som jag gärna skulle vilja be Björn Rosengren att personligen reflektera över konsekvenserna av det sätt på vilket han utövar ledarskapet på Näringsdepartementet, finns det skäl för statsministern och hela hans regering att fundera över relationerna mellan de politiska ambitionerna å ena sidan och rättsstatens och rättsreglernas krav å den andra. Fru talman! Om detta kan bli den konstruktiva slutsatsen av årets granskningsdebatt har åtminstone ett viktigt mål med utskottets arbete uppnåtts.

Fru talman! Den offentliga makten utövas under lagarna. Formuleringen återfinns i regeringsformen 1 kap. 1 §. Det är naturligtvis fundamentalt för ett rättssamhälle att slå fast detta. Det betyder också att den granskning som konstitutionsutskottet ska göra ska ta sin utgångspunkt i detta - att den offentliga makten utövas under lagarna. Man ska alltså ha en konstitutionell granskning av statsrådens hantering av olika regeringsärenden under den aktuella perioden. För min del är det viktigt att lägga vikten just vid granskningen ur den konstitutionella synpunkten. Den politiska granskningen sker i annat sammanhang. De instrumenten finns i riksdagen, i denna kammare, och bestäms även ytterst av väljarna på valdagen. Fru talman! Jag tänkte i mitt anförande ta upp några principiella synpunkter på granskningsarbetet, och mindre ägna mig åt de olika granskningsdebatter som sedan kommer enligt den punktindelade debatten. Jag vill börja med att ifrågasätta den beslutsteknik som vi tillämpar här i kammaren genom att votera om de reservationer som finns. Jag har funderat rätt mycket på detta, och debatten har varit i gång i olika sammanhang. Eftersom granskningsbetänkandena egentligen är en anmälan av vad konstitutionsutskottet har funnit under sitt granskningsarbete är det enligt min mening bara en förstärkning av de partipolitiska tendenser som finns i granskningsarbetet när man går till voteringar om de olika reservationerna. Därför tycker jag att det vore bra om vi i konstitutionsutskottet kunde bli överens om hur vi ska hantera de här frågorna. När jag har tittat på voteringarna under åren kan jag konstatera att de har blivit färre och färre. De mest uppmärksammade voteringarna som jag har funnit under en tioårsperiod - möjligen ytterligare något år tillbaka i tiden - är de där några moderata statsråd har befriats från kritik genom att partivännerna har drivit frågorna till votering och på något sätt skapat en annan majoritet än den som tidigare fanns i konstitutionsutskottet. Riksdagens utredningstjänst har förtjänstfullt hjälpt mig att titta på detta. Jag ska inte närmare gå in på omständigheterna kring det här, men det är värt att notera att de som oftast säger sig syssla med denna granskning utifrån en konstitutionell och juridisk utgångspunkt i andra sammanhang har drivit den till att handla om att på något sätt se till att befria de egna statsråden från den kritik som har förevarit. Fru talman! Jag vill också ta upp det som jag skulle vilja kalla för kontrollkollisioner, som jag nu ser framför mig genom att riksdagen tidigare har beslutat om förändrad revision. Jag ska inte ifrågasätta eller diskutera den frågan, utan bara konstatera att det blir en ny organisation för revisionsarbetet. Det pågår nu utredningsarbete kring de frågorna, och det är lätt att konstatera - vilket också konstitutionsutskottet har gjort - att man i det arbete som nu pågår med att bygga upp den nya revisionsverksamheten mycket noggrant också måste överväga vilken roll KU får och vilken utformning revisionen får. Den får nämligen inte inkräkta på det som är KU:s granskningsområde, dvs. den juridiska granskningen av statsråden. Jag tror att detta är en ganska komplicerad och grannlaga fråga, men jag vill gärna i det här sammanhanget ta upp den på det principiella planet och peka på att det med tanke på svensk konstitutionell tradition är oerhört viktigt och angeläget med den granskning som konstitutionsutskottet utför. Det vore en väldig olycka om den nya revisionen skulle utvecklas på ett sådant sätt att det blir kontrollkollisioner mellan de här institutionerna. Fru talman! Man kan konstatera att något av en sådan här kontrollkollision också har inträffat i år, och kanske även tidigare. Jag tänker på Riksdagens revisorers granskning av Telia-Telenor-affären, eller snarare upphandlingsfrågorna kring den, och även konstitutionsutskottets granskning. De har löpt parallellt. Vi har kikat på detta, och nu inträffar förhållandet att konstitutionsutskottet till riksdagen anmäler vad man har funnit beträffande upphandlingsfrågorna. Senare i år har utskottet fått - det har redan remitterats till utskottet - Riksdagens revisorers förslag i anledning av deras granskning av samma fråga. Vi ska alltså behandla den frågan senare. Denna typ av kollisioner måste vi på något sätt försöka klara av i det fortsatta arbetet. Fru talman! Det granskningsarbete som vi ska utföra är naturligtvis grannlaga och viktigt. Jag skulle dock vilja peka på att det ibland inte är resultatet av granskningsarbetet utan anmälningarna i sig - och antalet anmälningar - som är det intressanta i sammanhanget. Detta togs upp även i utskottsordförandens föredragning. Låt mig ta ett exempel. Det gäller inte något av de större ärendena i år, utan det handlar om en anmälan mot Björn Rosengren för att han skulle ha struntat i ett riksdagsbeslut. Enligt Göteborgs-Posten skriver anmälaren att det är uppenbart att näringsministern helt enkelt struntat i vad trafikutskottet och riksdagen sagt om att prioritera de regionala vägpengarna till de områden i landet som har störst problem med tjällossning och bärighet. Det är alltså ett mycket klart ställningstagande till anmälan. Det blir uppmärksamhet i hemortspressen och i andra tidningar kring frågan. Det anses vara klart att Rosengren har struntat i riksdagsbeslutet. Resultatet av konstitutionsutskottets granskning av frågan är det mycket svårare att få genomslag för, därför att resultatet är att detta är helt fel! Rosengren har inte struntat i riksdagens beslut, utan utskottet konstaterar att det som man har fått fram och det som har visats är i enlighet med vad riksdagen har beslutat. Den ståndpunkten och den åsikten är det mycket svårare att få något mediegenomslag för - ja, det är inte bara svårare utan alldeles omöjligt. Jag tycker att detta visar på ett problem i sammanhanget, nämligen att anmälningarna får ett stort genomslag medan resultatet av granskningarna får ett betydligt mindre mediegenomslag och knappast uppmärksammas alls. Det är intressant, fru talman, när utskottets ordförande här konstaterar att fler än hälften av anmälningarna, eller de som vi nu har granskat, har handlat om ett visst statsråd. Det är väl möjligt att man kan få det till det om man räknar in de statsråd som tillhör detta statsråds departement, men det är i varje fall ett aktningsvärt antal anmälningar som är direkt riktade till Rosengren. Men om ordföranden hade haft för avsikt att redovisa utskottets betänkande och utskottets ståndpunktstaganden hade han också kunnat säga att i fyra av de fem sex anmälningar som finns mot Rosengren har utskottet funnit att det inte finns anledning till någon kritik. Det hade varit en korrekt redovisning av vad utskottets granskning har kommit fram till. Dessa resonemang leder mig fram till en annan sak, nämligen att det ibland är lite svårt att följa med i i vilken rapport och vilket betänkande som utskottets ordförande befinner sig i sitt inledningsanförande. Det började väldigt bra med betoningen av den juridiska granskningen. Då kände jag mig fortfarande hemma i konstitutionsutskottets betänkande. Ordföranden fortsatte sedan med att säga att den politiska granskningen ska ske i ett annat sammanhang, ungefär som jag uttryckte det. Men det tredje steget - och då är det direkt statsrådet Rosengren som det handlar om - blir snarare en personlighetsbeskrivning av statsrådets sätt att vara och agera. Framför allt övergick då utskottsordföranden till att i stället för att hålla sig till utskottets betänkande och betänkandetexterna här tala om den rapport som Per Unckel presenterade i januari eller februari, tror jag att det var, och som, mycket fyndigt i och för sig, var rubricerad Björntjänster. Där hämtade, tycker jag, utskottets ordförande sin inspiration till att diskutera förhållandena i regeringen, hur Björn Rosengren beter sig och vilka personliga egenskaper som ligger bakom Björn Rosengrens sätt att agera. Det där ligger ju ganska långt ifrån den juridiska, konstitutionella granskning som utskottet ska syssla med. Det, fru talman, leder mig över till att avslutningsvis ta upp två andra saker. Först gäller det den dubbla roll som utskottets ordförande ju spelar i det politiska livet. Han har två hattar. Dels har han konstitutionsutskottets ordförandehatt, dels den hatt som den moderata riksdagsgruppen håller honom med eftersom han ska vara den moderata riksdagsgruppens främste politiske företrädare här i kammaren. Det här ger ju dubbla roller. Jag har tidigare tagit upp det här från denna talarstol i anslutning till granskningsdebatterna.

Långt innan utskottet hade granskat de här frågorna hade alltså utskottets ordförande i den här rapporten klart för sig att det var illa ställt, att det var felaktigheter osv. Han kritiserade Rosengren på en rad punkter där utskottet sedan inte har funnit anledning att rikta någon kritik utan där utskottet enigt konstaterat vad som förevarit. De här dubbla rollerna är ett problem för konstitutionsutskottets trovärdighet som granskare av regeringsmakten. Det finns anledning, tycker jag, att på allvar diskutera detta. Vilka förtroendeposter som ska besättas av vilka moderater är naturligtvis en fråga för Moderata samlingspartiet och Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp, men som vice ordförande i konstitutionsutskottet tycker jag ändå att det vore bra om utskottets ordförande inte tvärsäkert uttalade sig om särskilda förhållanden innan utskottets granskning är avslutad. Till sist, fru talman, vill jag ta upp en mer trist aspekt på det granskningsarbete som vi har utfört och på det som förekom på den presskonferens som vi hade. Där påstod utskottets ordförande helt plötsligt att det i praktiken var statsrådet Rosengren som hade hållit i pennan för den socialdemokratiska ståndpunkten i de olika granskningsfrågorna. Man vänjer sig ju i det politiska livet att stå ut med olika aspekter på saker och ting, men när integriteten på detta flagranta sätt ifrågasätts av konstitutionsutskottets ordförande gör det mig faktiskt bedrövad. Det gör mig faktiskt bedrövad att behöva gå och fundera på varför det fanns anledning att i det här sammanhanget kasta ur sig ståndpunkten att det i praktiken är Rosengren som håller i pennan. Jag ska avstå från att peka på att Per Unckel själv har suttit i regeringen och själv har varit föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Jag ska avstå från att koppla ihop hans erfarenheter därifrån med de här erfarenheterna. Jag tycker inte att det vore riktigt korrekt att göra så. Men jag måste på allvar protestera mot att utskottets ordförande på det här sättet ifrågasätter Socialdemokraternas, och indirekt också Vänsterpartiets och Miljöpartiets som i långa stycken har samma ståndpunkt, integritet i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Jag tycker att det vore bra, fru talman, om vi kunde få ett klarläggande från utskottets ordförande beträffande om han kvarstår vid de här ståndpunkterna eller ej.
Fru talman! Det var alldeles väldigt vad kritiken uppenbarligen har tagit skruv hos Socialdemokraterna. Göran Magnusson ägnar hela sitt anförande åt att kritisera kritikerna och granskarna i stället för att ägna åtminstone någon liten stillsam uppmärksamhet åt den regering som granskningen faktiskt har riktat sig mot. Vad utskottet har funnit är ju att regeringen på viktiga punkter inte har skött sina åligganden. Det är ett faktum att ett statsråd i regeringen har blivit föremål för fler anmälningar än jag någonsin har varit med om att något enskilt statsråd vid ett enstaka granskningstillfälle över huvud taget har utsatts för. Det må väl i så fall vara mig obetaget att något få reflektera över vad det är som gör att Björn Rosengren blir föremål för så mycket kritik och så mycket ifrågasättande. Jag gjorde detta i mitt anförande. Om Göran Magnusson ägnade lika mycket möda åt att granska sin regering som åt att granska granskarna skulle utskottets arbete ta viktiga steg framåt. I det här ligger emellertid, fru talman, en allvarlig aspekt. När kritiken mot regeringen hårdnar gör regeringens företrädare det som alla som blir kritiserade har gjort i alla historiska tider: De vänder sig mot kritikerna. Jag lovar Göran Magnusson att ju flera gånger kritiken mot kritikerna upprepas desto hårdare kommer mitt arbete för att granska Göran Magnussons regering att vara. Det finns uppenbarligen flera saker att titta på att döma av upprördheten i Göran Magnussons motattacker. Smit inte i väg från ert eget ansvar genom att försöka ifrågasätta dem som har granskningen som sin huvuduppgift! I fråga om kollisionen mellan kontrollmekanismer och kontrollinstanser, nämligen mellan Riksdagens revisorer och oss i konstitutionsutskottet, ska jag be att få återkomma i en kommande replik.
Fru talman! Jag hoppas att Per Unckel också återkommer till sista delen av mitt anförande beträffande ifrågasättandet av de socialdemokratiska ledamöternas integritet i utskottet. Jag förstår att det finns ett annat tänkande bakom detta. När jag kritiserar utskottets ordförande säger han att nu kritiseras granskaren och granskarna. Jag har uppfattat konstitutionsutskottets uppgift så att det inte finns några socialdemokrater i utskottet å ena sidan och granskare å andra sidan. Jag har uppfattat utskottets arbete så att vi tillsammans ska granska regeringen och statsråden. Därför är det mycket märkligt att kritiken från Per Unckels sida mot mitt anförande tar sikte på att vi kritiserar granskarna. Vi räknar oss själva till granskarna. Det är väl bra om granskningen blir hårdare. Det är väl en sak. Men det är väl också viktigt att den blir saklig, att man bedömer det här på juridiska grunder och inte förirrar sig in i rapporter som mer handlar om Björn Rosengrens personlighet än om de juridiska förutsättningar som finns för arbetet. Det är naturligtvis riktigt när Per Unckel säger att det kanske inte finns något statsråd som tidigare har haft så många anmälningar mot sig. Men utan att dra några paralleller i övrigt är det ju så att i vanliga domstolssammanhang är det inte antalet anmälningar eller åtal som räknas, utan det är faktiskt slutsatserna, domsluten, som är det viktiga. Därför tycker jag att Per Unckel när han talar om det stora antalet anmälningar mot Rosengren också borde kunna tala om att utskottet i de allra flesta fall faktiskt inte har funnit skäl till kritik.
Fru talman! Låt mig få återkomma till den andra delen av Göran Magnussons första replik, dvs. till frågan om integriteten. Det har nämligen att göra med frågeställningen om kollisionen mellan olika granskningsorgan. I principfrågan är det för mig inte ett stort bekymmer att många granskar. För mig skulle det i stället vara ett stort bekymmer om det var för få som granskade regeringens göranden och låtanden. Gärna en kollision för mycket, bara sanningen kommer fram på bordet så att säga. När jag ifrågasatt integriteten hos de socialdemokratiska ledamöterna i KU har jag sagt det mot bakgrund av just de iakttagelser som den andra kontrollinstansens socialdemokrater gjort. I Riksdagens revisorer hade socialdemokraterna kurage nog att tillsammans med övriga partier ställa upp på en kritik mot Björn Rosengrens handlande. Men när detta ärende därefter behandlades i konstitutionsutskottet reducerades kritiken till en fråga om administrativa krångligheter. Jag tycker, fru talman, att socialdemokraterna i Riksdagens revisorer är värda en ordentlig hyllning. De stod upp, från första till sista stund, för den kritik som sakrevisorerna hade framställt i sina underlagsrapporter. I konstitutionsutskottet blev situationen en annan. Jag beklagar detta mycket, för det skulle ha varit en styrka för granskningen, en styrka för sanningen och en styrka för riksdagens trovärdighet om socialdemokraterna hade stått pall hela vägen vad gäller de iakttagelser som Riksdagens revisorer och många många fler gjort kring Björn Rosengren.
Fru talman! Det är väl alldeles uppenbart så att Per Unckel bara godkänner de socialdemokrater som har samma uppfattning som Per Unckel, och så kan man naturligtvis alltid resonera. Den nu påstådda skillnaden mellan Riksdagens revisorer samt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i riksdagens konstitutionsutskott är i långa stycken konstruerad.

Varför valde man att vädja till statsministern? Det finns ju instrument här i riksdagen för att se till att ett statsråd som inte har riksdagens förtroende blir avlägsnat. Den metoden har Per Unckel inte vid något tillfälle använt, utan hela tiden är det ett resonerande, ett ifrågasättande och lite av halva glidningar om huruvida det borde vara på annat sätt eller ej. Slutligen i detta replikskifte noterar jag, fru talman, att Per Unckel helt har dragit sig undan sitt påstående om att socialdemokraterna har brustit i integritet, att Björn Rosengren har hållit i socialdemokraternas penna. Varför Per Unckel ska vi fortsatt försöka samarbeta i konstitutionsutskottet utan att röja undan den här saken? Det vore väl enklare att säga: Inför TV kamerorna och journalisterna blev jag lite upphetsad och gick lite för långt här när jag påstod att ni saknade integritet.

Fru talman! Om vikten av den granskning av regeringen som konstitutionsutskottet sysslar med finns det inga delade meningar. Ett av utskottets tunga åligganden är naturligtvis att se till att regeringen utövar sitt ämbete enligt de regler och lagar som finns. Man kan säga att granskningen den här gången ändå ger en ganska hygglig bild vid handen. Förvisso brister det i en del avseenden. Framför allt rör sig bristerna kring lagen om offentlig upphandling. Det brister en del bl.a. i dokumentationen i vissa av departementen. Ändå kan man kanske vara lite hovsam i sin kritik. När utskottets ordförande går fram och säger att regeringen med stor frejdighet för sina ideal driver en politik - eller hur han nu uttryckte sig - där regler inte längre tycks spela roll vill jag erinra om följande. Under de senaste 15 åren har varje år 25-40 granskningsanmälningar inlämnats mot olika regeringar. I år behandlar vi 17, eller 16 - 2 är hopslagna. Det betyder att det i år är ett mindre antal anmälningar än vi brukar ha. Dessutom riktas kritik bara i några få av dessa anmälningar. Konstitutionsutskottet har alltså funnit att flera av anmälningarna inte ger anledning till kritik. Man kan således inte göra en generell bild av att politiken tycks gå mot en sorts konstitutionellt eller formellt förfall - att man driver en politik där reglerna spelar en allt mindre roll. Detta stämmer inte; då borde ju bilden vara en annan i KU:s betänkande. Det borde vara flera anmälningar och flera som leder över i oundvikliga kritiska slutsatser.

Man kan också se lite grann på de anmälningar som vi får in. I en akademisk uppsats inför statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet för några år sedan försökte författarna katalogisera de olika anmälningarna. De grupperades i tre avseenden. En grupp var legalistiskt överensstämmande anmälningar, dvs. helt KU-relaterade anmälningar. Vidare var det så att säga osäkra anmälningar och politiserade anmälningar. Man kom i materialet - jag tror att det sträckte sig till år 1994 - fram till att ungefär en fjärdedel av anmälningarna var politiserade anmälningar - anmälningar, som alltså inte direkt rörde sig inom KU:s domäner och som inte reste någon preciserad misstanke mot något statsråd eller mot regeringens tjänsteutövning. En granskning av de 16 eller 17 anmälningar som föreligger för årets granskning ska man som aktiv ledamot i konstitutionsutskottet kanske inte göra utifrån de här olika klassifikationerna därför att det alltid kan tas som intäkt för att man något är part i målet. Den känsla jag får när jag läser igenom anmälningarna och relaterar till de olika klasserna är att den andel som skulle grupperas som nummer tre och som nummer två, dvs. icke KU-relaterade respektive "osäkra" anmälningar, är större den här gången jämfört med hur det tidigare varit. Det skulle vara intressant att se om någon statsvetare, som har en mera objektiv eller neutral stämpel än vad jag kanske skulle ha, skulle göra en sådan undersökning. Men det är i varje fall en känsla man får när man försöker bena ut de olika anmälningarna. Vi har alltså anledning att se över granskningsinstitutet. Vår granskning kanske måste skärpas upp så att vi i riksdagen för en diskussion i varje partigrupp om vikten av granskning, vikten av att man så fort man ser någonting som är tvivelaktigt i konstitutionell mening ser till att det anmäls. Jag vill inte säga att det är en trend att antalet anmälningar går ned därför att det är få i år. Men man kan säga att det i varje fall inte reflekterar att det upplevs som ett stort problem, en stor oordning och stor brist på respekt för lagarna som regeringen visar upp. Det anförs, och det har tidigare polemik varit inne på, att det varit ganska många anmälningar mot statsrådet Rosengren. Det där måste man också reflektera över. Jag har i en tidigare debatt tagit upp att man i den allmänna debatten, i mediebilden och i den politiska debatten präglar en bild av en person. Sedan utgår man ifrån denna präglade bild, vill på olika sätt förstärka denna bild och så agerar man därefter, både för att förstärka denna bild och för att därmed naturligtvis få politiska angreppspunkter. Jag tror att mycket av granskningen av Rosengren också ligger i närheten av sådana strävanden. Det finns t.ex. en anmälan där man bara rent generellt säger att någonting tycks vara fel i Näringsdepartementet i stort sett och att vi behöver granska Näringsdepartementet som beredningsorgan. Då är det verkligen fråga om en generell granskning. Man kunde lika gärna, om det skulle ha varit Danmark, travestera Hamlet och säga att something is rotten in the state of Denmark. Man skulle kunna göra en granskningsanmälan och säga att någonting tycks vara ruttet i Sverige, så granska det, kära KU! Att ha det på den nivån tror jag inte är bra för granskningen. Granskningens utgångspunkt blir ganska svår om det ligger på det planet. Kritiken av Näringsdepartementet när det gäller den stora affären Telia är viktig och allvarlig från utskottsmajoritetens sida. Minoritetens reservation verkar vara en jakt efter att vara liksom lite konungsligare till, lite mera kritisk, men den innehåller egentligen inte något större i sak som har upptäckts som majoriteten på något sätt skulle ha dolt. Däremot tror jag i likhet med Göran Magnusson att granskningen inte ska syssla med vilken personlighetstyp som ett enskilt statsråd är. Jag tror inte att granskningen vinner på att vi analyserar ledamöter i regeringen med att det är något i ens person som gör denne till en gränsvandrare i det som konstitutionsutskottet har att syssla med, som utskottets ordförande något dunkelt uttryckte det. Det skulle betyda att ministern talar spontant. Såvitt jag förstår är det inga konstitutionella problem med spontanitet. Det finns inget som förbjuder det eller att ett statsråd tar sådana initiativ som visar att han snarare inte riktigt har förstått sin roll som statsråd. Det finns egentligen ingenting i resultaten av granskningen som tyder på att det skulle vara fallet och att sådana generella omdömen skulle ha någon fakticitet i sig. Tvärtom är det så att de tycks vara av den naturen att man präglar en bild av en person, sedan gäller det att förstärka den, och de som har en annan bild slätar över den, de är inte med i kritiken. Majoriteten har en bestämd kritik av vissa inslag i Näringsdepartementets verksamhet men går inte så långt och deltar inte i den här stigmatiseringen av personligheter, vilket inte heller är KU:s uppgift. Fru talman! Med dessa anmärkningar yrkar vi på godkännande av utskottets anmälan utom i de avseenden som Mats Einarsson kommer att redogöra för närmare under debatten. Vi har en reservation i betänkandet, men i övrigt har vi kunnat ansluta oss till bedömningarna. Vad granskningen kommer fram till generellt är att även om det i vissa avseenden finns brister är de av begränsad natur och att svensken och den svenske väljaren kan sova relativt gott. Regeringsmakten utövas under lagarna, och det är i huvudsak ett gott betyg.

Fru talman! När vi inför vårens granskningsarbete tittade på listan av ärenden var det väl många av oss som möjligen trodde att våren inte skulle bli så betungande. Men det visade sig att flera av ärenden hade intressanta och viktiga aspekter i sig. Och genom att vi dessutom fick ett sammansatt utskott där KU blev inblandat blev våren fylld av mycket arbete. Ofta tröstade jag mig själv med att "det blir nog bättre nästa vecka", men det där "bättre" lät vänta på sig. Nu blir det, fru talman, åtminstone bättre nästa vecka. Det är inte bara ledamöterna som har varit ansträngda utan även vårt kanslis personal. De är väl värda en eloge för sin lojala och professionella insats. Fru talman! KU:s granskning av regeringen får ju inte några rättsliga effekter även om vi framför kritik, och det gör vi ibland. Vår granskning är egentligen ett fortlöpande led i den offentliga debatten kring hur regeringen sköter sitt uppdrag utifrån de begränsningar som grundlagarna anger och det regelverk som vi i övrigt har för regeringens agerande. Det är en del av riksdagens kontrollmakt. Fru talman! En väl genomförd KU-granskning är den bästa preventiva åtgärden för att regeringen framöver ska agera på ett korrekt sätt i förhållande till regelverket. Konstitutionsutskottet har alltså - oavsett vad dess kritiker säger - en viktig uppgift i sin granskning av regeringen. Vi utgör en maktfaktor i den meningen att utskottet kan uppfattas som en påminnelse om regeringens och statsrådens ofullkomlighet. För att travestera fablernas värld: "Statsråden är väl också människor." Man kan ta en annan bild, Caesars slav på triumfvagnen som viskar "memento mori" - kom ihåg att du är dödlig. Det är en viktig uppgift för konstitutionsutskottet visavi regeringen. Fru talman! KU:s granskning är alltså en viktig del av det tillitsskapande arbete som är nödvändigt för en fungerande demokrati. Konstitutionsutskottet är dessutom - utan att ta till överord - nog mer än andra utskott ett konsensusutskott. När vi bedömer regeringens verksamhet försöker vi enas kring verklighetsbeskrivningen och försöker i samstämmighet tolka författningen och övriga lagar. Granskningsdebatterna, eller då vi presenterar granskningsbetänkandet, brukar ofta inriktas mot skillnaderna i synsätt mellan de olika partierna, men en vanlig bild är att utskottet i många frågor uppnår en betydande samsyn, och så även i detta betänkande. Det är viktigt att det är så och förblir så. Dessutom kan jag konstatera att utskottet som sådant har en oerhört trivsam uppsättning ledamöter som gör det roligt att arbeta i utskottet. Efter presskonferensen i anslutning till granskningsbetänkandet var det en journalist som kram till mig och undrade: Är det så infekterat och spänt i utskottet som den här presskonferensen visar? Nej, svarade jag, det är tvärtom, vi har det väldigt trivsamt, skämtar ständigt och vi har det väldigt trevligt tillsammans. Man skulle kunna citera ur Fänrik Ståhls sägner: Vi "älskar och slår ihjäl med samma varma själ", och då med betoning på varma. Fru talman! Dessutom är vi ofta väldigt engagerade i vårt arbete. Det ger måhända associationer till ett uttryck som Staffan Lindén fällt: "Visst engagerar jag mig i världshändelserna. Jag har ju sagt usch flera gånger." Mycket av utskottets arbete går ut på att finna uttryck för de där "uschen". Nu kommer man ju inte ifrån att bedömningsutgångspunkterna kan vara olika. Det faller sig naturligt att den verkliga oppositionen - med betoning på verkliga - försöker hitta så många fel som möjligt på den sittande regeringen. Och lika naturligt är det att regeringspartiet har stor förståelse och ibland överseende med regeringens arbete även när ett och annat litet misstag begås. Låt mig säga detta mycket tydligt och klart: Det är hyckleri att påstå något annat, och det gäller oavsett vilken färg regeringen har. Fru talman! Däremot kan man fundera något över de s.k. stödpartierna, dvs. om det finns sådana och det gör det just nu. Hur resonerar de i granskningsfrågorna? Förvånansvärt ofta hamnar de på samma linje som regeringspartiet. Då kan man fråga sig: Är det av omsorg om regeringssamarbetet? Eller är det så att regeringspartiets ställningstagande per definition mer än t.ex. oppositionens ställningstagande representerar en objektiv sanning? Det senare kanske Göran Magnusson gärna vill instämma i. I årets granskningsbetänkande finns det bara ett exempel på att ett av stödpartierna tillsammans med oppositionen vågat sig på en försiktig kritik av statsministern. Det är ju t.ex. märkligt att Vänsterpartiet är berett att ge fribrev till sådana statsrådsuppmaningar som - om de efterlevs - riskerar att leda till lagbrott. Kanske har man lyssnat för mycket på vad Jean Sibelius har uttryckt: "Bry er aldrig om vad kritikerna säger. Kom ihåg att en staty aldrig har rests för att ära en kritiker." Fast det blir nog inga lojalitetsstatyer heller. Fru talman! Det finns en hel del andra intressanta iakttagelser man kan göra utifrån betänkandet. Majoriteten tror t.ex. inte att regeringen är förmögen att göra partitaktiska överväganden. Nej, man ska klart inte överskatta en socialdemokratisk regering, det kan jag hålla med om. Men majoriteten underskattar nog i alla fall regeringens kompetens på det området - en lite väl kraftig underskattning. Fru talman! Sedan kan vi också lära oss av majoriteten att regeringen ibland har väldigt lite tolkningsutrymme - detta apropå Västkustbanan - men desto större tolkningsutrymme när det gäller lagen om offentlig upphandling av konsulttjänster. På en punkt kan jag känna en viss tillfredsställelse med socialdemokraterna. De har uppvisat en viss perceptionsförmåga. I fjol ville de inte gärna använda uttrycket "statens trovärdighet som avtalsslutande part", men i år kommer det till god användning i den egna texten. Trägen vinner, om man så får säga. Så här i slutet av mitt anförande vill jag gärna citera Oscar Wilde: "Erfarenhet är det namn som människorna ger åt sina misstag." Man skulle därför kunna säga att granskningsbetänkandet visar att regeringen har gjort en del erfarenheter. Fru talman! För mig är det viktigt att konstatera att det är konstitutionsutskottet som sådant som äger frågan om granskningen av regeringen, inte kammaren. Därför vill jag instämma i det som Göran Magnusson sade tidigare. Jag kommer därför inte att yrka på godkännande av anmälan i någon reservation, men för den händelse att någon av övriga reservanter gör det när det gäller reservationer som vi står bakom kommer vi givetvis att fullfölja detta i kammaren.

Fru talman! Ingvar Svensson raljerar en aning med det som han kallar stödpartierna. Han säger att vi ofta kommer överens med socialdemokraterna. Det kanske beror på att vi helt enkelt tycker att den kritik som vi riktar ligger på den nivå som socialdemokraterna och vi har varit överens om i utskottet. Vi tycker att den borgerliga - enkannerligen mest den moderata - kritiken har varit överdriven. Jag ser till min förvåning att i inget ärende i granskningsbetänkandet har kristdemokraterna gjort på något annat sätt än Moderata samlingspartiet. Alla fyra borgerliga partier har gemensamma reservationer. De traskar helt i patrull. Med detta som grund finns det större skäl att raljera med Ingvar Svenssons beteende. Man kanske planerar att ge en bild av att ett framtida tänkt borgerligt regeringsalternativ skulle framstå som mera enigt. Vi har dock reserverat oss och riktar på en punkt skarpare kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Den raljanta tonen mot oss faller nog ännu starkare tillbaka på Ingvar Svensson och kristdemokraternas agerande i fråga om detta betänkande.
Fru talman! Nu kan man alltid diskutera fram och tillbaka om detta. Det är möjligt att Kenneth Kvist och Mats Einarsson då och då får igenom en och annan synpunkt i skrivningar som även socialdemokraterna ställer sig bakom. När det gäller de reservationer som de fyra icke socialistiska partierna står bakom handlar det ofta om ett givande och tagande.
Fru talman! Man kan inte säga att det är anmärkningsvärt eller att vi är i ett större partis våld eftersom vi på de flesta punkter kommer fram till en samsyn. Samma kritik kan ju riktas åt andra hållet. I varje fråga lierar sig de borgerliga partierna precis om samma linje. Då kan man lika gärna se det som en sorts politisk markering på samma sätt som man beskyller oss för. Sedan ska vi återkomma till de särskilda punkterna och vad "plussen" på kritikskalan egentligen är värda när allt omkring.
Fru talman! Jag har inte hävdat att de s.k. stödpartierna befinner sig i socialdemokraternas våld. Jag förmodar att man frivilligt har gått med på de skrivningar som har gjorts. Jag har bara ibland undrat lite grann över motivet. I mitt anförande tog jag upp exemplet om statsministerns uttalande och att man utfärdade ett fribrev. Det har inte varit så farligt att ställa upp på vår formulering. Då hade det kanske blivit en mycket bred majoritet i utskottet kring dessa frågeställningar.
Fru talman! Jag ska framföra tre aspekter. Först vill jag uttrycka min glädje över att Ingvar Svensson och jag är överens i frågan om hanteringen av betänkandet i kammaren. Ingvar Svensson säger att konstellationen med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är kännetecknet för något slags partipolitisering i granskningsarbetet. Jag instämmer då i Kenneth Kvists resonemang. Samma fråga kan ställas om varför de fyra borgerliga partierna alltid uppträder som trädda på ett snöre. Utgångspunkten är ju en konstitutionell granskning. Då borde skiljelinjen kanske inte gå efter de partipolitiska uppställningarna i alla sammanhang. Man kunde faktiskt göra andra bedömningar. Den tredje aspekten som jag tänkte ta upp är Ingvar Svenssons formulering från i fjol. Den var bra i fjol, fast den förekom i fel sammanhang. Den är lika bra i år, och nu är den insatt i sitt rätta sammanhang. Ingvar Svensson kan väl vara glad för att formuleringen kommer till användning. Dessutom hade Svensson kunnat följa med över med formuleringen som hjälp och konstatera att det som man påstod att regeringen borde göra hade kunnat skada staten som avtalsslutande part.
Fru talman! Man kan alltid diskutera varför man hamnar på gemensamma ståndpunkter i reservationer osv. Jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att det i ett regeringssamarbete finns en lojalitet även vad gäller granskningen, samtidigt som oppositionen har ett intresse av att vara så kritisk som möjligt. Jag försöker inte hyckla på den punkten, för så blir ju grundinställningen i det politiska arbetet. Vad jag undrade över är om man hade klart för sig motiven för detta. Jag tycker inte att det är konstigt att det blir så här. Sedan var det intressant med detta om statens trovärdighet som avtalsslutande part. I fjol gällde det Rikta, där staten genom sitt agerande skapade problem för ett företag - problem är väl ett svagt ord i sammanhanget - medan socialdemokraterna den här gången använder detta som ett stöd för regeringens förhållande till Goldman Sachs. Men samtidigt är det viktigt med trovärdigheten. Vi har inte ifrågasatt att staten skulle uppfylla sina avtal, men vi har sagt att eftersom affären så småningom sprack kanske man inte hade behövt betala ut hela ersättningen. Det var det som frågan handlade om.
Fru talman! Ingvar Svensson har återgett en rad citat och annat, även latinska. Jag tror att jag också ska försöka mig på ett: Pacta sunt servanta - avtal skola hållas. Det är väl det som har varit utgångspunkten för vår bedömning av just denna fråga. När det sedan gäller hur partierna grupperar sig i förhållande till olika konstitutionella eller juridiska bedömningar vill jag bara understryka för kammaren, inklusive Ingvar Svensson, att det naturligtvis inte finns någon uppgörelse kring de politiska frågor som finns mellan regeringen och samarbetspartierna om granskningen i konstitutionsutskottet. Jag vill bara klara ut att det självklart inte är på det sättet, utan vi utför naturligtvis granskningen av den socialdemokratiska regeringen utifrån konstitutionella juridiska aspekter och bedömningar. Det handlar inte om att vi i förväg sätter oss ned och bestämmer hur vi ska tycka, utan det är utskottsutfrågningarna och det material som vi får in som faktiskt får utgöra grunden för vår slutliga bedömning. Vi har ingen rapport i januari eller februari som anger inriktningen på granskningen. Dessvärre får vi konstatera att Ingvar Svenssons parti och de ytterligare två borgerliga partierna i huvudsak har anslutit sig till rapporten Björntjänster.
Fru talman! Det sista var ett påstående gripet ur luften. Vi har absolut inte anslutit oss till någon rapport. Den rapporten får moderaterna själva stå för. Sedan har jag aldrig hävdat att granskningssamverkan skulle vara en del av regeringssamverkan. Vad jag vill klargöra är att det faktiskt blir ett underförstått samförstånd i de här frågorna, också i granskningsfrågorna. Trots att jag inte är latinare vill jag gärna instämma i det som Göran Magnusson säger, att avtal ska hållas.

Fru talman! All offentlig makt utgår från folket, och riksdagen är dess främsta företrädare. Riksdagens kontrollmakt är fundamental för att demokratin ska fungera väl. Utgångspunkten är att alla offentliga beslutsfattare som utövar makt ska kontrolleras. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utgångspunkten är att alla som utövar offentlig makt ska kontrolleras. Det är viktigt med en löpande granskning som upprepas år efter år. Jag tycker att denna granskning är ett mål i sig utan att det därmed ska vara ett mål att finna felaktigheter som leder till kritik av statsråd. Det är ett värde i sig att den som utövar och har makt att besluta också vet att besluten och tjänsteutövningen faktiskt granskas. Granskningen, öppen och offentlig, är i sig ett viktigt demokratiskt instrument som måste hanteras med mycket stor respekt och varsamhet. Fru talman! All offentlig makt utgår som sagt från folket, och riksdagen är dess främsta företrädare. Men riksdagens företrädare i konstitutionsutskottet har till uppgift att just granska makten, ej att vara en domstol. Den granskning som KU är satt att genomföra är till för att förebygga missbruk av makt. En bra genomförd granskning har till uppgift att utveckla demokratin, att försöka utveckla och i längden också förändra demokratins arbetsformer samt att vara uppmärksam på att det konkreta maktutövandet också förändras över tid. Därför är dagens debatt en viktig del i uppdraget att ständigt återvinna de demokratiska värdena och ständigt göra nya och överraskande granskningar av en makt som är beroende av folkets vilja. Det söks ofta efter skiljelinjer i bedömningen av granskningsunderlaget. Det kan i sig vara intressant, men kanske lika intressanta är de faktiska bedömningarna där utskottet markerar ett samlat och enigt granskningsresultat. Vad är det då för frågeställningar som vi återfinner i årets anmälningar, och vad har vårens granskning givit för resultat som är värda att reflektera över och reagera på? Det som jag tycker att det finns anledning att uppmärksamma i årets granskning är att det är ett flertal granskningsanmälningar och att granskningsarbetet har ringat in Regeringskansliets och regeringens handläggning av ett flertal ärenden. Det är ärenden i vilka det på ett eller annat sätt från anmälarens sida har ansetts att det funnits eller finns betydande brister just i handläggningen och tveksamheter till att denna handläggning förlagts till Regeringskansliet. Anmälningarna som berör både de lokala investeringsprogrammen och Östersjömiljarden har i granskningen visat på frågetecken i just administrationen. Det är brister som naturligtvis inte är försvarbara när det gäller utdelning av medel eller ansökningsförfarande och som lätt leder till spekulationer och ifrågasättande av om det gjorts rättvisa bedömningar. Även om det i något fall också inneburit att oppositionen reservat sig för kritik riktad mot ett enskilt statsråd är det egentligen fenomenet att Regeringskansliet har åtagit sig förvaltningsuppgifter som mer naturligt borde åligga myndigheter som i grunden är av intresse för kritik. Det är därför naturligtvis viktigt att det finns tydlighet både i ansökningsförfarandet och i fråga om vilka kriterier som ska gälla när medel beviljas t.ex. Bara misstanke om att ovidkommande politiska hänsyn har tagits måste tas på allvar. Därför, fru talman, handlar naturligtvis den viktiga frågan om det lämpliga i att regeringen över huvud taget övertar uppgifter som rätteligen borde ligga hos självständiga myndigheter. Detta aktiva övertagande av myndighetsuppgifter måste noga följas, även om det i sig inte är konstitutionellt felaktigt. Fru talman! Det finns stor samstämmighet i de flesta av granskningens bedömningar. Det som naturligtvis har uppmärksammats och ska uppmärksammas är att statsrådet Rosengren har så många granskningsanmälningar riktade mot sig i sitt utövande som statsråd. Antalet i sig säger naturligtvis ingenting om ifall det är befogat med en granskning och om det i granskningen är befogat med kritik eller ej. Men faktum är att det har riktats kritik, därtill av ett enigt utskott. De fyra borgerliga reservanterna har vid ett par tillfällen gjort andra bedömningar. De har valt att vara mer tydliga och gå längre i sin kritik än vad socialdemokraterna har valt att göra. Både Västkustbanan och konsultupphandlingen i samband med Telia-Telenor borde enligt Centerpartiet resulterat i en hårdare bedömning. Det är också värt att uppmärksamma att utskottet har gjort en granskning avseende Näringsdepartementet som beredningsorgan, inte just för att det har varit någon skiljelinje i denna. Bara för att det har återkommit ett flertal anmälningar som berör Näringsdepartementet kan det därmed inte anses att det inte fungerar som beredningsorgan, enligt 7 kap. regeringsformen. Men utskottet betonar trots allt vikten av att ansvaret för departementsindelning och ansvaret för fördelning åligger statsministern. Utskottet utgår ifrån att statsministern försäkrar sig om att det ansvarsområde som åligger Näringsdepartementet inte är för omfattande. Fru talman! Eftersom ärendet inte kommer åter i de senare debatterna, vill jag för ett kort ögonblick lyfta fram granskningen av transportstödsförordningen och det faktum att den har fått en retroaktiv verkan för företagare. Som granskningen har visat strider inte detta mot regeringsformens retroaktivitetsförbud. Men det bör ändå uppmärksammas att det är mycket olyckligt och otillfredsställande att regler får en negativ retroaktivitet för näringsidkare. Detta bekräftar också näringsministern. Nu har granskningen visat att problemen med tidsbristerna uppkom på grund av handläggning som den svenska regeringen inte själv kunde ta ansvar för. Men det hindrar inte, vilket också ministern bekräftar, att Näringsdepartementet kunde ha vidtagit åtgärder som gjort att berörda företag fått information på ett tidigare stadium. Fru talman! Att statsråd uttalar sig är väl naturligt, och att statsråd i likhet med andra medborgare har rätt att göra så i olika sammanhang har konstaterats tidigare och konstateras igen. Denna form av anmälningar återkommer som sagt varje år. I årets granskning finns dock en anmälan som handlar om statsministerns uttalande om att kommunerna bör höja socialbidragsnormen med anledning av höjningen av barnbidraget. Det är riktigt att statsministern får uttala sig. Kommunerna har också ett eget självbestämmande i ärendet. Men det är ändå anmärkningsvärt att uttalandet i sig kan uppfattas som en uppmaning till kommunerna som i detta fall riskerar att leda till lagbrott. Fru talman! Liksom det i årets granskning finns ärenden som vi till viss del känner igen sedan tidigare granskningar, finns även i årets granskning ärenden som vi i konstitutionsutskottet troligen också kommer att få återkomma till. Som jag inledde med kan vi konstatera att det finns en glidning hos regeringen att överta verksamhet som av hävd har ålagts statliga myndigheter att ansvara för. Vi kan också se brister i att det inte finns en uppbyggd kompetens och kvalitetsbedömning när det gäller just övertaganden av administrativa ärenden. Fru talman! I övrigt råder det mest samstämmighet i de ärenden som har granskats. Likt Ingvar Svensson kommer jag inte att yrka på godkännande till anmälan i några reservationer, men jag kommer att fullfölja Centerpartiets ställningstagande i reservationerna om andra yrkar på godkännande till anmälan i dessa.
Fru talman! Jag tyckte mycket om den resonerande ton som Åsa Torstensson hade i sitt inlägg. Men jag har icke desto mindre några frågor att ställa. Är det verkligen så, Åsa Torstensson, som Ingvar Svensson sade i ett replikskifte med mig att man tagit och givit i diskussioner om de borgerliga reservationerna? Har man inriktat sig på att skriva ihop sig? Har det funnits delade meningar, eller i alla fall nyanser, i de konstitutionella bedömningarna? Det skulle vara intressant att få svar på dessa frågor.
Fru talman! Jag vill fortsätta det öppna resonerandet. Likt Ingvar Svensson trodde jag att själva granskningsförfarandet skulle gå lite snabbare i år. Men under denna långa vår har jag upplevt att det har varit ett givande och tagande i granskningsärendena i hela utskottet. Kenneth Kvist har ju också deltagit i det här resonerandet. Jag tror inte att Kenneth Kvist kan vara förvånad över att det finns reservanter i dag. Resonerandet har resulterat i att Centerpartiet har ansett att texterna skulle vara annorlunda när det gäller bedömningarna. Därmed har det också blivit andra ställningstaganden till reservationer. Jag utgår ifrån att Kenneth Kvist har med sig den erfarenheten från årets granskning.
Fru talman! Att utskottet som helhet resonerar sig samman är ju en utmärkt princip. Men det är ju lite konstigt att man förhandlar fram en reservation. Det är lite annorlunda. Om man inte delar det en majoritet i utskottet väger samman, markerar man väl sin särmening. Om den sedan sammanfaller med andra partiers, har man samma särmening. Det är inget konstigt med det. Men som det framställdes av Ingvar Svensson har man givit och tagit och givit vika på vissa ståndpunkter och stått för andra. Det låter som ett slags politiskt schackrande med konstitutionella principer. Det var det som jag reagerade mot, och Åsa Torstensson besannar tydligen att det är så det har gått till.
Fru talman! Jag utgår ifrån att resonerandet om reservationstexter sker på ungefär samma sätt som majoritetstexterna arbetas fram. Jag tror inte att det finns någon större skillnad i det arbetssättet, Kenneth

Fru talman! Det är en mycket speciell uppgift vi i KU har att granska regeringens skötsel av sitt fögderi. Den här uppgiften lär vi vara ganska ensamma om i världen. Jag vet inte att det förekommer i något annat parlament. Hur sköter sig statsråden egentligen? Ja, det undrar många riksdagsledamöter, och också medborgare som ofta hör av sig till oss i utskottet med begäran om granskning. En del av dem har också svårt att förstå varför de inte själva får anmäla statsråden för granskning i konstitutionsutskottet. Att göra en avvägning eller en gränsdragning mellan det politiska och rättsliga när vi gör vår granskning är inte alldeles lätt. Det vill jag gärna medge. Och det blir inte lättare nu när Riksdagens revisorer får en ny roll. Detta är i och för sig välkommet, men gränsdragningen mellan KU:s granskning och den som åligger revisorerna måste snarast klargöras, annars riskerar KU:s granskning att komma i bakvattnet av den som Riksdagens revisorer gör, och det vill inte jag vara med om. Härvidlag delar jag Göran Magnussons oro. Men jag instämmer inte i hans och Kenneth Kvists påstående att de borgerliga alltid hänger ihop som ler och långhalm i sin kritik av regeringen. I år är vi visserligen ense, men det har vi verkligen inte alltid varit under mina år här. Ibland har faktiskt vi i Folkpartiet fått stå ensamma i vår kritik. Det gäller t.ex. statsministerns tjänsteresor. Fru talman! Det är ett digert granskningsbetänkande från konstitutionsutskottet som vi har att debattera i dag. Det har redan framgått av dagens debatt. Det är inte särskilt svårt att peka ut några väsentliga huvudfrågor. Den fråga som utan tvekan har väckt störst medial uppmärksamhet, och som också är mycket betydelsefull ur ett konstitutionellt perspektiv, rör vissa aspekter på den spruckna Telia-Telenoraffären. Vi hade fullt sjå med den här affären redan i samband med förra årets granskning. Den granskning som utskottet har genomfört visar, enligt min och Folkpartiets mening, att det har förekommit en rad brister i det ansvariga statsrådet Björn Rosengrens hantering. Upphandlingen av konsulttjänster hos bl.a. Goldman Sachs har inte skett på ett tillfredsställande sätt. Viktiga dokument har kommit bort, och beslutsvägarna är mycket svåra att följa. Den bild som tonar fram av Näringsdepartementets administration är föga smickrande, och den inger oro. Därför känns det väldigt angeläget att KU i samband med den administrativa granskningen i höst tittar närmare på Näringsdepartementets sätt att arbeta. Folkpartiet har tillsammans med de övriga borgerliga partierna reserverat sig för skarpare skrivningar när det gäller hur departementet har skött flera av de upphandlingsärenden som kan knytas till Telia Telenor-affären. Gällande regler, eller åtminstone intentionerna bakom dem, har knappast följts. Näringsdepartementets förklaring till att de inte har levt upp till bestämmelserna har karaktären av rena efterhandskonstruktioner. För den tolkningen talar också att Näringsdepartementet har lämnat olika uppgifter om på vilken legal grund departementet anser sig ha haft rätt att frångå huvudprinciperna i upphandlingsbestämmelserna, dvs. att upphandling ska ske i fri konkurrens för att säkra ett så lågt pris som möjligt - till skattebetalarnas fromma. Näringsministern förtjänar också hårdare kritik än vad utskottsmajoriteten vill ge honom vad beträffar hanteringen av den s.k. transaktionsersättning som betalades ut till Goldman Sachs. Trots de skillnader som finns i utskottet om hur vissa delar av näringsministerns agerande ska bedömas - och de är viktiga att lyfta fram - förtjänar det ändå att påpekas att utskottet som helhet riktar en mycket allvarlig kritik mot Björn Rosengren. Utskottet har också ansett sig tvingat att påpeka vikten av att dokumentera ställningstagande och beslutsunderlag. Att riksdagens konstitutionsutskott ska behöva upplysa och närmast tillrättavisa statsråd om att beslut och beslutsunderlag ska dokumenteras så att det är möjligt för medborgarna och deras ombud att följa regeringens verksamhet är direkt pinsamt för näringsministern. Här borde en skammens rodnad färga Björn Rosengrens kinder. Fru talman! Den här affären reser principiellt viktiga frågor om Näringsdepartementets rutiner och syn på sitt uppdrag. Näringsdepartementet är ju som det tyngsta departementet en del av regeringen, och det är en regering som ska svara inför riksdagen och värna om medborgarnas, dvs. folkets, bästa. Det innebär en skyldighet att visa respekt för lagar och regler som har kommit till för att göra det möjligt att granska och utvärdera den bedrivna verksamheten. Den analys som konstitutionsutskottet i sin helhet har gjort visar att det finns en hel del att rätta till på den här punkten. Jag har i en tidigare debatt, om regeringens Sydafrikasatsning, pekat på att Regeringskansliet måste skapa en mycket tydligare policy för hur kontakter och affärer med näringslivet ska gå till utan att fundamentala konstitutionella krav åsidosätts. Det kravet framstår som än mer angeläget nu. Det finns anledning att redan nu lyfta fram två ärenden. Det gäller dels regeringens stöd till de lokala investeringsprogrammen, dels behandlingen av den s.k. Östersjömiljarden. Gemensamt för de här båda fallen är att den ordning som har gällt är att beslut om fördelning av stödpengar i enskilda fall, dvs. rena förvaltningsbeslut, har hanterats på regeringsnivå. I båda dessa ärenden har för det första brister när det gäller hanteringen av den skilda stödärendena kunnat konstateras. Regeringskansliet har helt enkelt inte den kompetens som krävs för att kunna fatta den här typen av beslut. De borde, som normalt är fallet, ha handlagts av berörda myndigheter. För det andra, och än viktigare, är det så när beslut i förvaltningsärenden flyttas från självständiga myndigheter till regeringen att det alltid närs, ogrundade eller grundade, misstankar om att det är politiska överväganden som kommer in i beslutsprocessen. Så har det varit också i dessa fall. En central princip i svensk rättsordning är att förvaltningsärenden alltid ska avgöras av självständiga myndigheter och att rena sakskäl, inget annat, ska ligga till grund för besluten. Politiska instanser får inte lägga sig i enskilda ärenden. När lagar och förordningar väl är stiftade ska vi politiker hålla tassarna borta från rättstillämpningen. Så garanteras vi alla likhet inför lagen. Under senare år syns det ha blivit en alltmer tydlig trend mot att fler och fler ärenden som är av förvaltningskaraktär flyttas från myndigheter till Regeringskansliet. De två exempel som vi har i dag är goda illustrationer, och regeringens Sydafrikasatsning, som också hanterades på mycket hög nivå i Regeringskansliet, är en annan. Detta är, fru talman, en utveckling som om den fullföljs innebär en principiell omvandling av det svenska statsskicket - bort från principen om självständiga myndigheter. Här borde konstitutionsutskottets majoritet vågat vara tydligare. Fru talman! I likhet med Ingvar Svensson och Åsa Torstensson väljer jag att inte yrka bifall till reservationerna, men jag stöder naturligtvis mina reservationer om de kommer upp för omröstning.
Fru talman! Jag tänkte närmast beröra frågan om upphandlingarna och bara konstatera att vi är eniga i kritiken kring administration och hantering av flera upphandlingar - vi har varit det tidigare också. Det enklaste är att säga att lagen om offentlig upphandling ska följas. Det finns inte något utrymme utöver det. Vad som också föranledde mig att begära replik var beskrivningen av att lagen om offentlig upphandling syftar till att få det mesta för pengarna och det lägsta priset för skattebetalarna. Jag har ingen invändning mot detta, men jag tycker att man ska konstatera att lagen om offentlig upphandling också är ett näringsfrihetsrättsligt instrument i den meningen att det ska tillgodose olika företags möjligheter att på lika villkor få uppdrag från den offentliga sektorn. Det är en oerhört viktig aspekt på lagen om offentlig upphandling.

Statsrådet fick kritik för den här hanteringen. I dag är vi mycket mera klara över och mycket bättre på att konstatera att lagen om offentlig upphandling gäller, och gäller också i Regeringskansliet.
Fru talman! Göran Magnusson och jag skiljer oss inte i uppfattning om vikten av att följa lagen om offentlig upphandling. Jag delar naturligtvis också Göran Magnussons uppfattning när det gäller vikten av att saker och ting sker i konkurrens. Man kan nu ändå slå fast att konkurrens i de allra flesta fall är mycket bra också för skattebetalarna. Man brukar få fram det bästa resultatet med detta. Kritiken från min sida, och från många andra, har snarare handlat om att man från Näringsdepartementet inte ordentligt har följt lagen om offentlig upphandling. Det här, fru talman, lär vi komma in på mer när vi kommer till själva ärendet om Telia-Telenor.

Fru talman! I betänkandet KU20 med vårens granskning av ministrarna finns fyra reservationer från den borgerliga gruppen, två reservationer från mp och v och en reservation från s och v, då Miljöpartiet som vågmästare bildat majoritet med de borgerliga partierna. Den huvudsakliga kritiken i vårens granskning handlar om hur regeringens handläggning visat brister vad gäller mål, upphandlingsrutiner och dokumentation, men också i förutseende agerande och tydlig information. Vi hade från början 18 granskningsärenden, men som Kenneth Kvist påpekade har vi numera 16 eller 17. Jag vet inte vilket antal det blev, men vi får väl hålla oss till 17. Av dessa ärenden är vi helt överens i bedömningen vad det gäller 9 stycken. Det är ganska många. Det får gälla som ett ganska gott betyg, även om det enligt min mening borde ha varit möjligt att sammanjämka åsikterna i fler ärenden. Det finns en lovvärd tendens, fru talman, i arbetsprocessen, och det är att vi efter all faktagenomgång och de särskilda utfrågningar vi haft söker just en gemensam utskottslinje. Men när vi efter många försök att bli överens trots allt inte lyckas blir effekten ofta i stället en polarisering av de olika ståndpunkterna. Detta kan möjligen ses som något av en politisk nödvändighet men fjärmar samtidigt bedömningarna mer än behövligt från den kompromissande grundinställningen. En sammanjämkad hållning innebär ofta visst mått av förståelse och överseende samtidigt med varnande anmärkningar och i vissa fall kritik av respektive ansvarig minister i klara ordalag. Jag anser att vi har ett särskilt stort ansvar just när det gäller att försöka komma överens i bedömningarna för att kunna leva upp till KU:s centrala roll som granskare av regeringsmakten. Vårt uppdrag är ju i botten att effektivisera regeringsmakten. Våra bedömningar borde därför inte kunna kopplas till den partipolitiska rollen utan i huvudsak vara uttryck för utskottsledamöternas samlade klokskap och avvägningar. Men vi är inte heller en domstol. Möjligen är detta en önskedröm. Det parti och blockpolitiska inflytandet är tydligen något vi får leva med i KU, och ett resultat av att vi faktiskt är politiker. Jag tycker att det som Ingvar Svensson sade om att vi inte får hyckla med dessa saker utan måste tala öppet om dem var viktigt. Jag har i tidigare granskningsdebatter också nämnt den särskilda position som just Miljöpartiet under denna mandatperiod fått som vågmästare i utskottet. Det har också raljerats över vad jag har sagt tidigare. Men faktum kvarstår att Miljöpartiet inte har någon naturlig hemvist i det ena eller andra politiska blocket. Jag vänder mig emot att jag inrangerades bland de socialistiska partierna av Ingvar Svensson. Han vet mycket väl att Miljöpartiet inte är ett socialistiskt parti. Men detta gör mig också fri att försöka sammanjämka skiljaktiga meningar där det alls funnits möjligheter, och det har jag försökt. I ett flertal fall har detta till sist, när det inte gått att finna en gemensam bedömning, inneburit att jag kommit med en egen kompromisslinje som i praktiken handlat om en förändring eller bearbetning av något förslag. Oftast har det varit socialdemokraternas och Vänsterns text, där jag har kunnat finna just grundtexten som underlag för en något skarpare formulerad slutsats. Det handlar ofta om en skärpning i bedömningarna. Alla som varit med i KU:s hantering vet hur detta har gått till och att det är så som jag har agerat. Med uttalad kritik för det som vi verkligen har haft otvistigt underlag för har jag ansett att det har varit den rimligaste vägen. När det gäller statsministerns uppmaning till kommunerna angående socialbidraget fann jag i stället en rimligare hållning tillsammans med de borgerliga partierna, och då har det i stället handlat om att mildra en i mitt tycke överdriven kritik. Det är ju så här vi kommer överens. Något annat sker inte. Det är så här vi löser problemet med olika ståndpunkter för att försöka finna gemensamma. I två andra ärenden har jag reserverat mig tillsammans med Vänstern. Det ena handlar om något regeringen lovade i en hushållsbroschyr inför folkomröstningen om EU-medlemskap - något som den inte stod för. Den frågan kommer Birger Schlaug, som var anmälare, att närmare gå in på senare i debatten. Den andra frågan avser krigsmaterielexporten till Natoländer i samband med Natos bombningar av Jugoslavien. Inga andra ledamöter i utskottet har haft förståelse för den kritik som jag har varit med om att framföra i dessa två ärenden. Det kan också ge anledning till funderingar. Är det våra partiers - i detta fall Vänsterns och Miljöpartiets - särskilda kritiska hållning till EU respektive vapenexport som gör att vi här skiljer ut oss och bildar ett minoritetsblock? Varför delar inga andra ledamöter den kritik som vi anser borde vara självklar med anledning av det underlag vi studerat noga tillsammans? Här, precis som jag nämnt tidigare, kan den politiska rollen misstänkas ta över försök till att förhålla sig mer objektivt till frågorna. Vi ledamöter i utskottet borde naturligtvis alla ständigt fundera igenom våra roller och vårt ansvar och ägna oss lite mer åt vad man skulle kunna kalla självkritisk eftertanke. Fru talman! Jag vill ändå lovorda de ärliga ansträngningar som jag uppfattat att alla gjort under arbetets gång i försök att finna just enhetliga bedömningar. Vårt gemensamma intresse när det gäller granskningsuppdraget till KU måste vara att upprätthålla integriteten och en hög trovärdighet och så långt det bara är möjligt agera som enskilda ledamöter bortom partipolitiska hänsyn. Jag kommer inte, fru talman, att yrka på godkännande av anmälan i de reservationer som jag står med på i betänkandet, men jag står givetvis bakom dem, och om någon yrkar på godkännande av anmälan i de reservationerna kommer jag självklart att rösta för detta. Men jag tycker det som Göran Magnusson tog upp och som vi har diskuterat många gånger i KU var intressant. Hur ska vi hantera granskningsbetänkandet i kammaren? Det är ju så att det är en anmälan vi gör. Ska vi ändå ha reservationer som vi röstar om? Det känns inte riktigt. Det har varit så bl.a. för att vi vill initiera en debatt och föra ut frågorna och med hjälp av reservationerna skapa en diskussion som ger lite mer än om vi bara hade konstaterat vad vi har kommit överens om eller inte kommit överens om i utskottet. Jag tycker att detta är så viktigt att jag håller med Göran Magnusson. Det var fler här som nämnde detta. Jag tror att Ingvar Svensson och även Folkpartiets representant har nämnt det. Det är viktigt att vi hanterar vår långa hårda diskussion i KU på rätt sätt och att vi kan hantera den på ett sätt som är rimligt här när vi kommer till kammaren. Därmed, fru talman, tackar jag för mig. Jag vill återkomma i de särskilda frågorna senare.
Fru talman! Möjligen var jag något svepande i min kritik av stödpartierna. Syftet var egentligen att raljera lite med Vänsterpartiets lojalitet. Det är sant. Jag vill gärna ge Per Lager en eloge för att han många gånger försöker åstadkomma samlande lösningar och för att han är en konsensusmänniska. Men nu och då ser det ut som om Per Lager faller väldigt väl in i majoritetspusslet.
Fru talman! Vad ska jag svara på påståendet att jag faller in i en gruppering? Som Ingvar Svensson mycket väl vet har man velat gå antingen lite hårdare eller lite mildare fram när man har testat slutet på skrivningarna. Jag har försökt välja linjen mittemellan - vad jag har trott vara en konsensuslinje. Den gruppering i KU som erbjudit sig att ändra sin text har också blivit den gruppering som jag tyckt att jag har kunnat ställa upp för. Det är ju slutklämmen - det vet vi - som betyder någonting. Undgår ministern kritik eller gör han eller hon det inte? Det är det viktiga.

Fru talman! Det som skapade uppmärksamhet kring de lokala investeringsprogrammen, vars medel disponerades av regeringen, var ett par forskare som menade sig ha upptäckt att regeringen i sin fördelning utgått från partitaktiska överväganden. Regeringen förmodades ha tagit reda på var det funnits lättrörliga väljare och sedan strött ut anslagen därefter. Det resulterade i två anmälningar till utskottet som byggde just på forskarnas påståenden. Och det var bra att det här blev föremål för granskning därför att granskningen frilägger ett problem, nämligen att förvaltningsuppgifter som normalt ligger på myndigheter kan ge upphov och ger upphov till problem om de plötsligt ska hanteras av regeringen själv. Fru talman! Det är inte vår uppgift att granska forskarnas hypotes och bedöma det rimliga i de slutsatser som de gör. Det finns självfallet ett antal kritiska synpunkter som man kan ha på sådana slutsatser. Men det viktiga sett ur granskningsuppgiften är att sådana analyser kan peka på de risker som är förknippade med att regeringen till sitt förfogande har anslag som den kan fördela enligt godtyckliga eller relativt godtyckliga kriterier. Fru talman! Nu har Sverige en viss förvaltningsmodell och en viss tradition inom förvaltningen. Den uttrycks ju i regeringsformen 11 kap. 7 §: "Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag." Till yttermera visso står det i regeringsformen 1 § att den offentliga makten utövas under lagarna och i 1 kap. 8 § att det för den offentliga förvaltningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Det är det som gäller här och nu, fru talman. Det finns ju de som är vänner av en annan förvaltningstradition som gärna skulle vilja se mer av ministerstyre, som t.ex. den norska förvaltningsmodellen. Och en sådan ståndpunkt kan respekteras. Men vill vi ha den typen av utveckling får vi väl ändra på systemet som sådant. Tillskapande av hybrider som den som de lokala investeringsprogrammen och Östersjömiljarden visar prov på är riskfyllt. Utrymmet för godtycke är alltför stort, och möjligen finns det heller inte inom departementen fullgod kompetens för att fullgöra den typen av förvaltningsuppgifter. Till slut, fru talman, kan man ifrågasätta forskarnas resultat på just det här området, men det är hyckleri att påstå att regeringar - oavsett kulör - med automatik skulle avhålla sig från att göra partistrategiska bedömningar om de nu får chansen till sådana.

Fru talman! Anmälningarna som riktas mot regeringens fördelning av lokala investeringsprogram berör både misstanke om att fördelningen skulle ha utgått från någon form av partiintressant fördelning gentemot lättrörliga väljare och bristen på underlagsmaterial för vilken form av fördelning och vilka kriterier som gällde. Här återkommer jag till det som jag inledningsvis antydde om själva hanteringen med att överföra ärenden, som vanligtvis bör hanteras av myndigheter. I flera fall har de överförts till Regeringskansliet. Det är ett kansli som rätteligen inte har och inte heller ska ha de unika kompetenser som är ålagda myndigheten att ansvara för. Jag tycker att granskningen just visar på faran med att överföra förvaltningsuppgifter till ett regeringskansli som inte är satt att hantera dessa uppgifter. Därför anser reservanterna att det, även om det är regeringens eget avgörande, faktiskt är viktigt att stävja departementets vilja att överta verksamhet från självständiga myndigheter. Riksdagens revisorer har också pekat på att det finns en besvärlig motsättning mellan å ena sidan en tendens från regeringen att ta mer aktiv del i förvaltningsliknande ärendehantering och kommunernas egen önskan om tydlighet och klargörande återkopplingar. Avsaknaden av en tydlig vägledning i förordningen och regeringsbesluten gjorde att den beredande enheten vid Miljödepartementet ibland fick handla under betydande osäkerhet som ledde till ett i många fall improviserat agerande. En del av granskningen föranleddes av anmälningen om att taktiska prioriteringar skulle ha gjorts vid bedömningarna. Det går inte att så här utan vidare utifrån forskningsresultatet bekräfta det, men regeringen har genom det taktiska övertagandet av fördelningen av medel själv medverkat till att kritiken mot fördelningen just har fått den här inriktningen. Skilda undersökningar har också utmynnat i kritik mot förhållanden som hänger samman med att regeringen har övertagit fördelning av pengar parallellt med att man inte har kunnat redovisa grundläggande kriterier och underlag för bedömningarna. Därför har det uppstått tvivel och osäkerhet hos de sökande när man inte kunnat ge svar på bedömningskriterier eller när länsstyrelser inte kunnat svara kommuner på deras frågor om de lokala investeringsprogrammen. Denna situation är mycket allvarlig och otillfredsställande. Jag tycker utifrån detta att riksdagen kan återkomma i det här ärendet, eftersom Riksdagens revisorers rapport som berör lokala investeringsprogram kommer att återkomma. I övrigt sker det inte någon ytterligare kritik från reservanterna, förutom den skillnad i texthantering som har redovisats i reservationen.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu är inne på sakdebatterna när det gäller KU:s granskning. Jag blev ganska olycklig när KU:s ordförande inledde sitt anförande med att till stora delar granska statsrådet som person - hur han uttryckte sig, hur han var, hur han uppträdde. Det var väl egentligen bara klädvalet som inte granskades. Detta tycker jag inte att vi ska ägna oss åt i en konstitutionell debatt. Därför vill jag tacka mina meddebattörer i den här omgången för att de hållit sig till sakfrågan. Jag hoppas att vi i detta hänseende kan försöka klarlägga vilka brister det finns och vilka regler som gäller i den här frågan. Flera av de debattörer som inlett den här rundan har uttryckt att regeringen har tagit på sig, regeringen har själv bemyndigat sig osv. att klara fördelningen av de resurser som gått till de lokala investeringsprogrammen. Det, menar jag, är en felsyn. Regeringen tog i ett tidigt skede initiativ till en konstruktiv politik där kommunerna skulle ges möjlighet att hålla en ekologisk profil, att försöka hitta nya metoder och infallsvinklar på miljöproblemen för en ekologisk hållbar utveckling. Ingen kan väl ifrågasätta regeringens rätt att göra detta. När denna deklaration väl var genomförd återkom regeringen till riksdagen och till bostadsutskottet med ett förslag om hur dessa miljösatsningar skulle göras. 1997/98:BoU1 stod det vilka pengar som skulle fördelas och hur fördelningen skulle vara. Där framgick också med all tydlighet att det var regeringen som skulle göra denna fördelning och att den inte skulle läggas ut på några andra, vilket somliga tycker. Hur fördelningen skulle gå till beslutades i förordning - allt beslutades av riksdagen. Riksdagen har alltså godkänt att regeringen fick det här bemyndigandet. Riksdagen godkände att kommunerna skulle äga de här miljöprojekten och ha samarbete med andra. Det är alltså inte regeringen som har tagit sig några friheter, varken i den här frågan eller i någon annan, utan det är riksdagen som har godkänt detta. Om man tycker att detta är fel skulle man naturligtvis ha yrkat avslag på det. Det finns också reservationer i bostadsutskottets betänkande på den här punkten, där det yrkas avslag på propositionen om lokala investeringsprogram. Men, som moderaterna skriver i sin reservation, motiveringen för avslagsyrkandena var att Moderata samlingspartiet är motståndare till en förtida avveckling av kärnkraften. Att det finns olika åsikter i den frågan får man respektera. Men här låter man det vara motivet för ett avslagsyrkande och kommer sedan med kritik för att regeringen har skött den här frågan på det sätt som riksdagen faktiskt har beslutat. Det tycker jag är en helt annan fråga. Jag är rädd att den kritik som nu finns i delar av utskottet lite grann bygger på att man från början var emot de här miljöinvesteringarna, de här lokala handlingsprogrammen, som ändå har varit en drivkraft och till gagn för ett framtida ekologiskt samhälle. Många bra projekt har genomförts. Sedan kan jag hålla med om att man ska vara varsam i den här typen av projekt. Men, det vill jag också säga, ibland kanske det är tvunget att regeringen tar ett övergripande ansvar. Så kan t.ex. vara fallet när det gäller ett helt nytt sätt att jobba. Detta är sektorsövergripande - jag tror att det var sju eller åtta olika departement som var berörda i beredningen, och Regeringskansliet var det sammanhållande. Det var där man gjorde avvägningar och bedömningar av vilka som skulle få pengar till sina projekt. Att regeringen själv håller i detta är inte oviktigt, tycker jag - dels rent politiskt, dels opinionsmässigt ut emot övriga samhället. I andra delar av detta betänkande lägger delar av utskottet en oerhörd vikt vid när statsråd uttalar sig. Bara för att man uttalar sig i medier skulle det påverka kommuner och andra organisationer att rätta sig efter detta till punkt och pricka och inte vara självständiga. I den här frågan vill man göra gällande att regeringen inte kan och inte ska eftersom man inte klarar av den här uppgiften. Jag tror att sanningen ligger ganska precis mittemellan. Enskilda statsråd har inte den påverkansmöjlighet som en del tror. Däremot tror jag att det får en oerhörd politisk och opinionsmässig tyngd när regeringen säger: Nu vill vi driva i gång någonting, ett miljöarbete på lång sikt, med nya metoder och nytt sätt att jobba, och vi som regering tar ansvar för att fördela de resurser som riksdagen har beslutat ska tilldelas detta. Jag kan ta ett par olika exempel, i och för sig vitt skilda. Jag var under denna tid även kommunalpolitiskt aktiv hemma i Enköping. Vi hade idéer på gång för hur vi skulle kunna utveckla detta i vår kommun. När det blev klart att dessa möjligheter fanns satte det naturligtvis ett extra tryck på oss att bli mer konkreta, att komma in med en ansökan, att försöka få ekonomiskt stöd för de miljösatsningar vi ville göra i vår kommun. Så där resonerade många av kommunerna. Under den här perioden tror jag att det var enbart två kommuner som inte ville vara med i en ekologiskt hållbar utveckling, som inte ansåg sig ha projekt som stod för detta. Det andra exemplet ligger långt ifrån kommunalpolitiken. Jag är med i en liten förening som heter Föreningen Smedjans vänner. Den är absolut partipolitiskt obunden och har som sin uppgift, kan man säga, att bevara vissa kulturhistoriska värden. Men även i den styrelsen kom diskussionen upp: Finns det någonting vi kan göra, i samarbete med kommunen eller andra, för att vara med i just den här utvecklingen? Alla vill vara med och ta ett ansvar för att vi ska få en bra inriktning på den här verksamheten. Det är här jag tror att det hade stor betydelse att det var regeringen själv som sade att man skulle hålla i detta. Då fick det denna politiska tyngd. Ungefär så här tror jag att det resonerades på många ställen i landet. Sedan kommer vi till den del som handlar om de två forskarna som ville göra gällande att det var partipolitiska hänsyn som låg till grund för fördelningen av pengarna. De försökte använda sig av två olika metoder för att bevisa detta. En av metoderna visade att det inte fanns något som helst sådant samband. Med den andra fann man en tendens till samband som man trodde sig kunna bevisa. Utan att vara insatt i statistik och hur man lägger upp sådana här undersökningar finns det väl en aning, vilken sanning är det man vill ha, vad är det man vill uppnå? Hade den här forskningsrapporten haft den tyngd som vissa vill göra gällande i dag, tror jag att uppmärksamheten kring den hade varit helt annorlunda än som blev fallet. Den föll lite platt till marken i andra sammanhang och det tror jag beror på att den var lite väl lös i kanterna. Som Anna Lindh sade på utfrågningen var det ett brett remissarbete. Olika departement var inblandade, länsstyrelser var inblandade. Hur skulle man känna att ett remissvar som tillstyrkte olika miljöprojekt utifrån sådana kunskaper och kriterier var partipolitiskt bra för den socialdemokratiska regeringen? Det är för långsökt. Det var ett väl underbyggt debattinlägg av de här forskarna. Så mycket mer tror jag inte att man ska värdera rapporten till. Det är därför välgörande att det är ett enigt utskott som inte framför någon kritik mot hur regeringen har fördelat pengarna, utan man höjer bara ett varningens finger. Det är väl ungefär där vi kan landa. Vi ska se upp med den här typen av ärenden, men vi får inte glömma förutsättningarna för och vikten av att sådana här projekt kommer i gång.

Herr talman! Vi börjar med forskningsrapporten. Som jag sade, hade den varit lite tyngre och i sina slutsatser haft ett lite mer trovärdigt innehåll hade debatten säkert blivit en helt annan i andra sammanhang, bland statsvetare och andra debattörer. Den här uppmärksammades i en tidningsartikel och sedan dog den. Och det är väl ungefär så mycket den är värd. Det framkom vid utfrågningen att de här forskarna inte hade brytt sig om att tillfråga Regeringskansliet för att få tillgång till det underlag som låg till grund för de olika besluten. Man hade inte brytt sig om att fråga de handläggare i Regeringskansliet som skötte detta hur hanteringen gick till, vilka värderingar som gjordes. Man har heller inte brytt sig om att göra något slags uppföljning av de kommuner som fick de lokala investeringsbidragen. Var det någon större framgång för Socialdemokraterna? Inte det heller har man tagit reda på. Inte heller har man tänkt sig att göra en uppföljning i några andra frågor, utan man valde en del, formulerade en tes och drog en slutsats. Det är för tunt för att jag ska ta till mig den delen. I den andra delen tog Inger René upp hur regeringen skötte detta. Det var ju helt klart. Vi har själva i vår del av granskningsrapporten sagt att vi ska vara försiktiga med den här typen av ärenden. Det fanns vissa brister som man löpande rättade till. Men det handlar också om situationen när nya projekt dras i gång. Länsstyrelserna var inte riktigt uppdaterade så att de kunde stå för bra rådgivning till kommunerna osv. Den typen av problem uppstår alltid, oavsett om det är Regeringskansliet eller en myndighet som hanterar frågan.

Herr talman! När det gäller forskningsrapporten tror jag att vi kan vara överens om att det kanske inte är lämpligt att göra en granskning av dess kvalitet i den här debatten. Jag ville bara belysa att det finns ganska stora brister i det underlag man har tagit fram, och det finns övrigt att önska när det gäller det underlag jag tycker att man borde ha försökt bemöda sig om att ta fram. Ändå drar man så tvärsäkra slutsatser. Det är den kritiken jag har att komma med. Sedan säger Inger René någonting som gör att jag tror att vi kommer överens. Inger René säger att när en myndighet med lång erfarenhet vet hur man ska handskas med sådana här frågor är det en fördel. Just det. När det är traditionella frågor som en myndighet handhar och har lång erfarenhet av är det naturligtvis en fördel. Men här var det någonting nytt. Här var det en helt ny idé man skulle plantera. Här var det ett nytt sätt att fördela pengar till kommunerna, som skulle ha ett eget ansvar för att driva projekten vidare. Det var ett nytt sätt att hantera de idéer som man ville att projekten skulle bygga på. Det var nytt. Varje gång man startar någonting, måste man inse att det kan ställa till vissa administrativa problem, som man naturligtvis försöker rätta till vartefter. Det hade varit precis samma osäkerhet hos t.ex. länsstyrelserna när det gällde rådgivning till kommunerna - som har kritiserats - om det hade legat på en myndighet som när det nu låg under regeringen. Vi är överens. När det finns lång och gedigen erfarenhet hos myndigheterna är det de som är de mest lämpade. Men om det är något nytt som ska skapas, t.ex. skapa opinion, driva en sakfråga, är det kanske inte så dumt om regeringen tar ett aktivt grepp i frågan - som i det här fallet.

Herr talman! Den här delen av granskningsbetänkandet har faktiskt ett visst underhållningsvärde - eller vad man ska säga - om de sensationella resultat som två forskare anser sig ha kommit fram till och som har föranlett anmälningar från Stefan Attefall respektive Göte Jonsson. De två forskarna anser sig nämligen ha empiriska bevis för att regeringen köper röster med hjälp av bidrag till lokala investeringsprogram. Uppgifterna från Uppsalaforskarna är mycket uppseendeväckande anser Attefall i sin anmälan, och det är väl inte för mycket sagt. Men som de flesta bra historier håller inte heller denna för en närmare kontroll. KU har inte låtit sig övertygas. Jag tänkte kort redogöra för varför, även om jag inser att risken för att jag visar bristande respekt för vetenskapens självständighet finns. Ett sådant syfte vore mig emellertid fullständigt främmande. Det är i detta fall lite svårt att förhålla sig hundraprocentigt allvarlig. Forskarna menar att det finns två modeller för hur regeringar tänks agera taktiskt. Antingen gynnar de sina egna väljare som tack för röststödet, eller så försöker de locka nya väljare. Det gör regeringarna genom att styra bidrag eller andra medel till lättrörliga väljare. Det är med andra ord fråga om röstköp - antingen med betalning i efterhand eller betalning i förskott. Det här handlar alltså om den specialgren inom den till vetenskap förklädda borgerliga ideologin som går under firmamärket public choice. Dess grundantagande är - lite förenklat - att alla är själviska och rationella och att detta förklarar mänskligt handlande. Nåväl. Våra forskare menar nu att de har hittat ett statistiskt säkert samband mellan å ena sidan bidrag till lokala investeringsprogram och å andra sidan andelen lättrörliga väljare. Det är alltså betalning-iförhand-hypotesen som man menar har visat sig vara riktig. Det är väl ingen hemlighet att regeringar gillar att ha pengar att dela ut alldeles själva. Det är heller ingen sensation att man försöker att göra partipolitiska poäng på sin givmildhet. Men man undrar ju hur det här röstköpet går till. Investeringsstödet går för det första inte till väljare utan till kommuner. För det andra måste kommunerna själva hosta upp betydande summor ur egen kassa för att över huvud taget få ut bidragen. Som röstköpsstrategi är det inte helt övertygande. Sedan finns det lilla problemet att ta reda på var de lättrörliga väljarna finns. Sådant är inte helt lätt att klura ut. Därför har forskarna i det här fallet utgått från att väljarna är lättrörliga i kommuner där det är jämnt mellan blocken. Sådant finns det nämligen lättillgänglig statistik på. Men frågan är om man inte letar efter den tappade nyckeln under gatlyktan där det är ljust i stället för i mörkret där man tappade den. Men okej, låt oss inte vara alltför stränga utan i fantasin smyga oss in i Regeringskansliet när bidragen ska fördelas. Hur kan det tänkas gå till? Sitter miljöministern själv och plockar ut lämpliga röstköpskommuner ur SCB:s valstatistik? Är det regeringen i konselj som överlägger om var de största röstvinsterna finns att hämta? Eller är det statssekreterarna som på nätterna sitter och skriver ihop fejkade beslutsunderlag där den hemliga listan med kommuner-medlättrörliga-väljare-där-röster-kan-köpas ska jämkas ihop med inkomna ansökningar och uppställda kriterier? Innan KU accepterar påståenden om att regeringen, eller någon annan, försöker köpa röster med hjälp av bidrag, vill vi nog ha något mer än en statistisk korrelation mellan eventuellt irrelevanta variabler styrkt med en diskutabel teori om grunderna för mänskligt handlande. Man måste åtminstone ha en inte helt orimlig hypotes om hur det hela konkrekt går till. Därmed är det inte sagt - för att nu bli lite allvarligare på slutet - att det är alldeles oproblematiskt att den här typen av bidrag fördelas av regeringen. Det är något som ett antal tidigare utvärderingar och granskningar påtalat, och det redovisas i betänkandet. Utskottsmajoriteten pekar på ett antal problem som bör uppmärksammas, och det är beklagligt att de borgerliga partierna i denna del ansett att det är viktigare att få reservera sig till förmån för några lite mer svepande formuleringar som egentligen inte har någon substans som avviker från majoritetens ställningstagande.

Herr talman! Trots dessa forskares slutsatser var det inte möjligt för oss i utskottet att finna någon trovärdig koppling till verkligheten. Utfrågningen av Anna Lindh gav inget som helst stöd för att man försökte, eller ens kunde, skaffa sig kännedom om var det fanns störst andel lättrörliga väljare. Det må vara ett generellt politiskt önskemål att få så mycket positiv effekt det går av ett beslut. Alla partier, stora som små, vill ha starkt väljarstöd. I det här fallet gick det inte att få tillräcklig trovärdighet vad gäller resultaten i forskningen. Vi kunde inte styrka detta på något sätt. Reservanterna pekar på faran av att misstanken finns att man har tagit politisk hänsyn vid fördelningarna. Självklart går det att se det så när beredningen sker av regeringen i stället för av en traditionell sektorsmyndighet. Det står också i majoritetens bedömning att det kan finnas en risk för en sådan kritik. Det ligger i sakens natur. Skälet till att regeringen själv ville fatta beslut var att medlen skulle fördelas över olika politikområden. I det här fallet hade flera sektorsmyndigheter kunnat vara aktuella. Det gäller t.ex. Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Boverket och Banverket. Granskningen visar i övrigt att fördelningen av stödet inte har skett i strid med riksdagsbeslutet eller bestämmelserna i förordningen om statliga bidrag till lokala investeringsprogram. Jag minns väl när dessa program sattes i sjön. Den kritik som jag och mitt parti hade var att sysselsättningsmålet skulle underordnas miljömålen. Vad vi kan se efteråt, herr talman, är att detta har slagit väl ut på många ställen. Det handlade om att minska miljöbelastningen, att öka energieffektiviseringen, att gynna förnybara råvaror, återanvändning, återvinning och öka den biologiska mångfalden. En preliminär utvärdering visar att 1,53 % besparing av koldioxidutsläppen har skett. Det är oerhört intressant. Det har givit den effekt vi önskade. När det gäller själva beredningen måste jag säga att precis som i många andra fall i KU har vi ifrågasatt att frågor bereds i Regeringskansliet, som egentligen inte är organiserat för sådana uppgifter. Det här måste vi vara observanta på. Själv ser jag möjligen en tendens där kompetens som hör hemma hos sektorsmyndigheterna också byggs upp i Regeringskansliet. När en sådan väl har etablerats i Regeringskansliet kan den självklart inte bara stå outnyttjad. Det är viktigt, menar jag, att diskussionen vad gäller rollfördelningen mellan regeringskansli å ena sidan, sektorsmyndigheter å den andra hålls levande. Det visar inte minst KU:s granskning den här våren.

Herr talman! Detta ärende gäller anmälan till konstitutionsutskottet att granska statsrådet Leif Pagrotskys behandling av den s.k. Östersjömiljarden. Anmälaren anser att det fanns betydande brister i beredningen av de ärenden som omfattar Östersjömiljarden. Det var brister vad gäller upphandling och brister i kontroll och uppföljning av projekten. Anmälaren anser att det saknas en regelbunden utvärdering och en enhetlig rapportering och att det har varit otydliga ansvarsförhållanden. Anmälaren anser också att hanterandet av de här frågorna förefaller ha lett till att skattebetalarnas pengar används på ett mindre ändamålsenligt sätt. Östersjösamarbetet. Syftet med den första Östersjömiljarden var att stärka tillväxt och sysselsättning. Detta skulle ske genom att satsa på projekt inom livsmedel, energisystem, kunskapsutbyte, infrastruktur och miljö. Till att börja med låg ansvaret för hanteringen av medlen i Statsrådsberedningen. I december 1997 fördes ansvaret över till Närings och handelsdepartementet. Hösten 1998 fick Utrikesdepartementet, Central och Östeuropa. Där upprättades ett Östersjösekretariat som skulle avsluta Östersjömiljard 1 och fortsätta administrera Östersjömiljard 2. Det har således varit många olika enheter som har haft ansvaret, vilket gjort det svårt att tydligt se var ansvaret har funnits. Den första Östersjömiljarden har varit föremål för flera olika studier. Riksdagens revisorer framförde i sin granskningspromemoria 1998/99, Svenska miljöinsatser i Baltikum, kritiska synpunkter på hanteringen av den första Östersjömiljarden. De ansåg att på grund av de otydliga ansvarsförhållanden mellan departement, myndigheter och andra organ har möjligheter till insyn, kontroll och överblick varit begränsade. Våren 2001 har Riksdagens revisorer kommit med en förstudie angående Östersjömiljarderna och en rapport om styrning och kontroll av de medel regeringen fördelar, bl.a. Östersjömiljarderna. Man konstaterar i rapporterna att beredningen varit behäftad med olika brister. Man anser att de problem som hänger samman med att de anslagna medlen disponeras av Regeringskansliet kvarstår, dvs. att insyn och kontroll inte fungerar som för merparten av den statliga verksamheten. Även internt inom Utrikesdepartementet har en promemoria tagits fram som ett led i granskningen av handhavandet av den första Östersjömiljarden. Här framgår att man anser att processen inte fungerat bra. Administrativa rutiner och nödvändiga resurser fanns inte att tillgå till en början. Många projektansökningar genomgick inte en ordentlig utvärdering innan beslut om bifall fattades. För visa projekt var inte målen särskilt tydliga. Exempel finns på projektbidrag som utbetalats utan att några tydliga uppföljningsmekanismer utformats, t.ex. tidsramar eller krav på återrapportering. De uppställda målen för Östersjömiljarden ansåg man i PM:et var tämligen vaga och att detta bidrog till att projektet inte fått det resultat man förväntat sig. Om ett projekt ansågs följa målen ställdes inga övriga krav på projektet. Så långt Utrikesdepartementets promemoria. I konstitutionsutskottet har vi tidigare, förra våren 2000, granskat upphandlingsfrågor som berörde Östersjömiljarden. Där fann utskottet att tjänster köpts utan regelrätt upphandling och utan tillräcklig dokumentation. Det gällde t.ex. Polenåret och en IT I vårens granskning av det här ärendet har vi konstaterat att mycket av den kritik som finns hos Riksdagens revisorer och i det interna PM:et från Utrikesdepartementet har varit riktig. Det har varit otydliga ansvarsförhållanden i projektet. Det har varit otydliga mål. Det har saknats kontrollmekanismer. Det har saknats utvärderingar före beslut om att projektmedel ska utbetalas. Det har saknats kontinuerlig datainsamling och det har varit brister i dokumentationen. En orsak till detta är att Regeringskansliet, som i detta ärende, har tagit över traditionella myndighetsuppgifter. Regeringskansliet har inte en organisation som är konstruerad för att hantera den här formen av projekt. Östersjömiljarden var ett sätt för regeringen och statsministern att förfoga över möjligheten till internationella utspel. Det har även framkommit att Östersjömiljarden av vissa departement har setts som ett sätt att kunna fylla på den egna budgeten. Det finns alltså anledning att vara kritisk mot den ekonomiska redovisningen av hur projektmedel använts. Fakturor har hamnat på olika departement och den ekonomiska redovisningen har varit otillfredsställande. I vissa fall har man inte ens krävt att det skulle ske en ekonomisk redovisning. I andra fall har projekt inte resulterat i någon ekonomisk redovisning trots att en sådan har krävts. Det har saknats rutiner för återbetalningar av outnyttjade medel. Allt detta sammanlagt är allvarligt. I den utfrågning vi hade i utskottet med statsrådet Leif Pagrotsky medgav han att det har varit brister i hanteringen av det här ärendet. I utskottets slutgiltiga bedömning av det här ärendet blev tyvärr inte utskottet helt enigt. Majoriteten kom visserligen fram till flera bedömningar med inriktning på kritik kring hanteringen av projektet. Men man nöjde sig med statsrådets uttalanden och Regeringskansliets olika PM att bristerna nu fortlöpande har korrigerats. Det ställningstagandet kan inte moderaterna sig bakom. Vi har en reservation där vi gör bedömningen att de tydliga brister som har varit kring detta projekt gör att statsrådet Pagrotsky inte kan undgå kritik. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka på godkännande av anmälan i reservation 2.

Herr talman! Det är inte första året, som tidigare påpekats, som vi debatterar Östersjömiljarden med anledning av vårgranskningen från KU:s sida. Även förra året var Östersjömiljarden föremål för granskning. I det fallet granskades upphandlingsfrågor, bl.a. Även under höstens granskning granskades Regeringskansliets organisation för särskilda projekt. Däribland var också Östersjömiljarden föremål för granskning. Där kunde vi konstatera att samordningen i upphandlingsfrågor skärpts genom att interna föreskrifter om Regeringskansliets upphandlingar har utfärdats. Granskningar har också gjorts av Riksdagens revisorer och analyser av ärendets hantering har gjorts av Utrikesdepartementet. Den här frågan är alltså genomlyst från olika synvinklar under olika perioder. Kritik har alltså riktats - det vill jag understryka - även den här gången mot en tidigare hantering. Men vad vi kan konstatera har dessa brister som vi riktat kritik mot under tiden korrigerats. Det sade också Huvudansvaret för Östersjömiljarden låg inledningsvis på Statsrådsberedningen. Då kan vän av ordning fråga sig: Varför placerades den just där? Jo, därför att regeringen ville poängtera frågans vikt. Regeringen ville poängtera hur viktig den var och med det signalera utåt, inte minst mot näringslivet, för en stark nationell mobilisering. Det här är ingenting som är unikt. Det är inte alls ett ovanligt förfaringssätt i sig. Även tidigare regeringar har gjort på detta sätt genom att markera hur viktig frågan är. Ansvaret för frågan fördes senare över till Närings och handelsdepartementet för att hösten 1998 överflyttas till UD. Numera finns det, som tidigare understrukits, ett speciellt Östersjösekretariat som har ansvar för uppföljning och avslutning av den första Östersjömiljarden och även ska hantera den andra Per-Samuel Nisser talade i sitt anförande om att det var många olika enheter. Visst är det så. Men det har hela tiden varit samma statsråd som har varit ansvarigt för Östersjömiljardsatsningen, dvs. statsrådet Pagrotsky. Flera av problemen som har påvisats i samband med Östersjömiljard 1 kan hänga samman med att frågan har hanterats av Regeringskansliet, som i sig inte har någon verksamhet som i första hand lämpar sig för det. Det finns kanske inte de administrativa resurserna för att hantera en så stor ärendemängd. Det ska heller inte finnas, normalt. Det har också utskottsmajoriteten poängterat i betänkandet. Riksdagens revisorers rapport är en sak i sig. Den ska måhända hanteras av KU, om den sedermera överlämnas till riksdagen. Den blir då föremål för en särskild behandling. Det tycker jag inte att vi ska ta upp i detta sammanhang. Denna granskning föranleder inte något ytterligare uttalande från utskottets sida, utöver vad jag har nämnt. Med det vill jag yrka på godkännande av utskottets anmälan i denna del.
Herr talman! Vi har i konstitutionsutskottet konstaterat att det har varit stora brister i hanteringen. Det säger också Kerstin Kristiansson. Det har också visats i Riksdagens revisorers rapport och Utrikesdepartementets PM. Även statsrådet Pagrotsky har sagt i utfrågningen att det har varit stora brister. Nu säger Regeringskansliet och Pagrotsky att man har korrigerat bristerna efter hand. Skulle det enligt Kerstin Kristiansson räcka för att inte rikta kritik mot statrådet? Bara för att man säger att man har förbättrat sig under resans gång behöver ingen kritik riktas. Kerstin Kristiansson anser väl ändå att det finns anledning att rikta kritik mot bristerna i inledningen av hanteringen av Östersjömiljard 1.
Herr talman! Det riktas kritik mot en tidigare hantering där det fanns uppenbara brister. Jag vet inte om det inte framgick av mitt anförande. Men man måste ändå tro på promemorior, dokument och statsrådets egen berättelse om att bristerna har korrigerats efter hand. Utskottsmajoriteten bedömer att det har skett. Östersjömiljarden får ses som ett försöksprojekt i sig, ett projekt i en stor, berömvärd solidaritetsanda. När man startar nya projekt blir det alltid brister initialt. De har nu rättats till. Det ska naturligtvis bli uppföljningar och en utvärdering av det hela. Då får vi facit i hand. Tills vidare bedömer vi att vi litar på de dokument vi har och på statsrådets bedömning.
Herr talman! Det är ett farligt resonemang i förlängningen. Vi kanske får fler anmälningar nästa år. Då kan man säga som statsrådet, att man har ändrat på rutinerna fortlöpande och att man försöker förbättra sig. Då kommer vi från KU att säga att vi litar på det och att det inte finns anledning till kritik. Då tror jag vi missar poängen med själva granskningen. Det ser jag en fara i.
Herr talman! Det är inte första gången Östersjömiljarden granskas, vilket både Per-Samuel Nisser och jag har sagt i våra anföranden. Det finns få projekt som är så väl granskade som just Östersjömiljarden. Det vore underligt om brister som fortgår inte skulle uppmärksammas. Jag förutsätter att man tillrättalägger de brister som har påpekats från konstitutionsutskottets sida. Från moderat håll framhåller man detta mycket starkt. Är det egentligen så att man letar brister i ett projekt som man ogillar i sig?

Herr talman! I betänkandet riktar visserligen majoriteten i utskottet viss kritik mot näringsministern för delar av handläggningen av upphandlingen av Västkustbanans trafik, men vår slutsats är att det finns anledning för KU att rikta skarp kritik mot departementet och det ansvariga statsrådet i frågan. Det gäller då hela frågan om upphandlingen. Näringsdepartementet reagerar nämligen inte när man i början av 1999 fick påtalat för sig det ohållbara i då gällande förordning när det gällde möjligheterna att upphandla i konkurrens. Hade man reagerat då, och ändrat på förordningen om statens spåranläggningar så hade förmodligen inte den sorgliga historia som sedan kom att utspela sig kring Västkustbanan inträffat. Man tog inte till sig förhandlarens synpunkter och man lyssnade senare inte heller på Rikstrafiken, som i november 1999 föreslog att trafiken på Västkustbanan skulle direktupphandlas från Sydvästen AB för ytterligare 17 månader. Senfärdighet är ett ord som jag tycker bra beskriver departementets agerande. Denna senfärdighet bidrog till utvecklingen i ärendet. Näringsdepartementet genomskådade inte heller Västkustbanan så länge som SJ trodde att det inte skulle finnas någon konkurrent. Men när det visade sig att det fanns konkurrenter så trollade SJ nästan över en natt bort kostnader på 20-30 miljoner kronor, och trafiken var plötsligt lönsam för SJ! Näringsdepartementet underlät då att grundligt granska SJ:s budgivningar. Det har kommit fram under utfrågningarna. Ingen bedömning gjordes av SJ:s kommersiella förutsättningar att återta den trafik som man alldeles innan hade bedömt som olönsam. Herr talman! I ägarskap ligger ett stort ansvar. Som ansvarig ägare för SJ borde departementet och statsrådet åtminstone bevaka att det helägda företaget inte agerar omoraliskt och för ägarna bakom ljuset. SJ:s ekonomiska underlag borde ha granskats ordentligt, i synnerhet som lönsamhetsbedömningarna svängde så snabbt. Även där har det brustit. Herr talman! Jag vill också ta upp en aspekt som KU visserligen inte direkt har granskat men som i hög grad ändå genomsyrar hela ärendet. Det gäller regeringens och ministerns vilja att öka konkurrensen. Det var den borgerliga regeringen som inledde arbetet med att införa konkurrens på järnvägen. Redan 1992 fattade riksdagen det första beslutet om att öppna för viss konkurrens. Utvecklingen har fortsatt. Den nuvarande näringsministern har många gånger med stolthet pekat på den avreglering som har skett på trafikens område i Sverige. Jag minns särskilt ett seminarium som jag bevistade i Rosenbad sommaren 1999. Det var alltså den sommar då upphandlingen av trafiken på Västkustbanan just var klar. Förordningsproblemen var tydliggjorda och behovet av riktlinjer för fortsatt upphandling var påtalat. Då talade Björn Rosengren med stolthet om hur duktig regeringen var på att konkurrensutsätta. Han berättade att man kom från andra länder för att studera det svenska konceptet. Konkurrens var nyckelordet. Vi som då fick höra Björn Rosengren sjunga konkurrensens lovsång anade inte alls att det samtidigt tydligen sjöngs en annan sång inne på departementet. Där var man nämligen ganska passiv. Man var tydligen nöjd med att konkurrensupphandling av trafik på stomnätet bara gällde sådan trafik som SJ, det egna bolaget, ansåg olönsam. Man jobbade ju i verkligheten inte särskilt aktivt för att skapa rimliga villkor för att möjliggöra verklig och fortsatt konkurrens - just den konkurrens som man så vältaligt talade om. Jag menar att ministern bör få kritik även för detta. Avregleringen och konkurrensupphandlingen kunde ha skötts mycket bättre. Resultatet blev som vi vet en snabb konkurs för utmanaren - någonting som departementet med sin kunskap och sin insyn borde ha förstått. Man borde ha insett att det var bristerna i regelverket och det egna agerandet som påverkade utvecklingen. Redan innan beslutet våren 1998 om att lämna trafiken på Västkustbanan till upphandling borde man ha ändrat förordningen om statens spåranläggningar. När man hade beslutat om upphandling i konkurrens borde man rimligen ha sett till att det inte bara blev en tillfällig lösning - om man nu ville ha konkurrens. Långsiktighet och förutsägbarhet är vad de svenska företagen behöver - oavsett om de transporterar eller är verksamma i någon annan sektor. För detta har näringsministern ansvaret, och enligt min mening finns det all anledning att rikta skarp kritik även på denna punkt. Herr talman! Kristdemokraterna står naturligtvis bakom det ställningstagande som finns redovisat i betänkandet.

Herr talman! Det här gäller alltså upphandlingen av trafiken på Västkustbanan. Här fanns det ett regelverk före den 1 november som innebar att om det fanns kommersiella grunder för att driva trafik på Västkustbanan kunde SJ återfå trafikeringsrätten efter det att avtalet med Sydvästen AB gått ut. Om upphandlingen skulle ske eller ej låg alltså inom regeringens ansvarsområde. Bakgrunden för Västkustbanan var ju att SJ hösten 1998 faktiskt inte ansåg att trafiken kunde drivas kommersiellt lönsamt under 2000 och 2001. Därmed borde rimligen nya omständigheter ha inträffat för att en annan bedömning skulle kunna göras. Det har framhållits att det fanns nya omständigheter i och med ett samarbete med NSB för sträckan Oslo-Köpenhamn samt att Sydvästen själva gjorde bedömningen att det gick att driva detta på kommersiell grund. Några bedömningar har dock inte redovisats som kunnat bekräfta det förändrade förhållandet för SJ. Därför borde det ha gjorts en grundligare undersökning som inneburit att man inte enbart gått på SJ:s egna uppgifter. Det kanske viktigaste är att själva kärnan i förändringen av förordningen om statens spåranläggningar borde ha aktualiserats tidigare. Redan vid beslutet våren 1998 om att lämna trafiken på Västkustbanan till upphandling fanns det anledning att ta upp frågan om att värna nya aktörers intresse av att göra satsningar på järnvägssektorn. Dessutom fanns det uppenbarligen insikt inom regeringen om att reglerna inte fungerade utan faktiskt behövde förändras. Av den anledningen är det anmärkningsvärt att den tid som faktiskt fanns inte har utnyttjats för att åstadkomma nya regelverk, regelverk som bättre stämde överens med krav som en upphandlad aktör också kan ställa. Därför, herr talman, kan inte näringsministern i detta granskningsärende undgå kritik.

Herr talman! Det här ärendet innehåller väldigt lite av direkta politiska bedömningar, utan det handlar om juridik. Man måste utgå från det förhållandet att vid den här tidpunkten gällande riksdagsbeslut utgick från att SJ utan ersättning från staten skulle trafikera stomnätet och att SJ hade absolut rätt att trafikera de järnvägar som kallades för stomnätet. Om man inte har den utgångspunkten blir det inte möjligt att till sist komma fram till den bedömning som majoriteten i utskottet har gjort på den här punkten. Jag vill säga detta, herr talman, för knäckfrågan är huruvida statsrådet Rosengren eller regeringen vid tiden 1999/2000 utan konsekvenser kunde ta ifrån SJ den absoluta trafikeringsrätt som SJ hade. Problemet var ju precis det som Janérus påtalade men egentligen inte krävde något svar på. När SJ hade sagt att man kunde tänka sig att lämna bort den här trafiken eller ta den i konkurrensupphandling under två år - då handlar det om 1999 och 2000 - så var det oklart vad som skulle ske efter en sådan avtalsperiod. Det är det som är själva knäckfrågan när det gäller de här svårigheterna. För min och majoritetens del är det, om man tittar på den lagstiftning som finns, uppenbart att det var SJ som faktiskt bestämde om trafiken fortsättningsvis skulle konkurrensupphandlas eller om den skulle återgå till SJ. Då kunde SJ naturligtvis inte kräva någon ersättning från statens sida. Förutsättningen för SJ i detta resonemang är ju att de kör trafiken utan ersättning. Enligt min mening hade ett beslut under den här perioden som inneburit att SJ inte kunde räkna med att få tillbaka Västkustbanan i sin kommersiella trafik inkräktat på SJ:s kommersiella möjligheter och ryckt undan en bit av den rätt som SJ baserade sin verksamhet på. Det hade man förmodligen kunnat lösa genom att betala eller på något sätt komma överens, men man kunde inte göra detta utan att inkräkta på Herr talman! Jag tycker att det här är viktiga utgångspunkter för att man rätt ska förstå vilka möjligheter som fanns. Då kan jag säga en sak till Inger Strömbom. Inger Strömbom säger att det var den borgerliga regeringen som i all sin visdom satte i gång konkurrensutsättningen och skapade den lagstiftning som var förutsättningen för det här. Då kan man fråga sig: Varför löste man inte det här problemet redan då? Det hade ju varit mycket enkelt att bestämma att om SJ släpper i väg en bana på stomnätet ska den också fortsättningsvis konkurrensupphandlas. När SJ gjorde det här för år 1999/2000 visste ju SJ enligt min mening och majoritetens mening att man kunde få tillbaka trafiken. Så vill jag göra ett par uppdateringar. Det var i april 1998 som regeringen bestämde att man skulle låta den här delegationen undersöka om man skulle upphandla trafiken på Västkustbanan. Senare, i början av 1999, godkände regeringen ett avtal med det företag som kallades BK Tåg. Det hette egentligen något annat och var ett mycket större företag än BK Tåg ensamt. Det skulle vara en trafik på ett år, och detta var på företagets begäran. Att det aldrig blev något upphandlat för år 1999 berodde ju på att det fanns andra avtal med länstrafiken i den här regionen som omöjliggjorde att man då faktiskt lämnade ut den här banan på det sätt som var möjligt att göra för år 2000. Sedan framställs det nästan som att det var ett stackars litet enskilt företag som råkade illa ut. Att man råkade illa ut kan jag i och för sig hålla med om. Jag kan också hålla med om att företaget inte är så stort i Sverige. Men huvudägare i det företag som drev Västkustpendeln eller trafiken på Västkustbanan var ju inte BK Tåg. De ägde ungefär 20 %. Sedan var det två utländska företag, ett franskt och ett engelskt, som ägde resterande 80 % i företaget. Och det var inga små företag. Ett av dem transporterade 300 miljoner människor om året och ägde 2 400 bussar. Det fanns ekonomisk styrka bakom det här företaget. Sedan är det intressant att i de utfrågningar vi hade sade en företrädare för BK Tåg: "Vi var beredda att satsa en ordentlig slant för att få den erfarenhet som behövs och kunna konkurrera på lika villkor efter ett år. Ett tvåårigt avtal hade varit en ännu större risk i det läge vi befann oss i under upphandlingen. Det var kontentan av vårt resonemang." Det säger företrädaren för det här företaget. Det är väldigt mycket tal om att det var signaler som gjorde att man ville ha det här ettåriga avtalet. Man räknade med att man kunde fortsätta, men det är ju uppenbart att företaget var väl förtroget med vilket regelverk som fanns. Det bekräftade faktiskt företrädaren på en fråga från mig i den här utfrågningen, alltså att man väl kände till det hela. I frågan undrade jag om "BK Tåg var väl medvetet om det faktum att för den här typen av trafik på, är det stomjärnvägarna det heter, har ju SJ fortfarande - eller hade i varje fall vid den tiden - en möjlighet att bestämma huruvida trafiken skulle gå tillbaka eller ej. Det är väl det som är själva knuten i detta." Ja, det är det som är själva knuten i detta, och den insikten har företrädaren för BK Tåg under utfrågningarna, en insikt som inte har fortplantat sig till Företrädaren för BK Tåg säger: "Vi var helt medvetna om det. Men nu vill jag komma tillbaka till det här med signaler. Vi hade också vid den tiden uppfattat att SJ stödde en avreglering av järnvägsmarknaden i Sverige. Det var alltså ett önskemål, som vi uppfattade det, från hela branschen att man ville ha konkurrens. Vi kunde inte tänka oss att man i ett sådant läge skulle agera precis tvärtemot." De här signalerna kom från Kaj Janérus och kanslichefen på den delegation han har. De kommer alltså inte, såvitt jag kan förstå, från regeringen. Det är klart att det kan vara besvärligt att agera på lösliga signaler men, som sagt, BK Tåg och deras bakomliggande företag var väl medvetna om vilka förutsättningar som faktiskt gällde för den här trafiken. Därför tycker jag att det, med hänsyn till de sammantagna omständigheterna, inte finns någon möjlighet att rikta kritik mot handläggningen i det faktiska skeendet. Däremot borde frågan om vem som hade trafikeringsrätten på stomjärnvägarna, efter det att detta hade varit föremål för upphandling, ha lösts innan man gick ut med upphandlingen. Då talar vi om tidpunkten 1997-1998 som den väsentliga i sammanhanget. Det var heller inte, som jag tidigare sagt, någon aningslös aktör här, utan man var väl medveten. Det var också starka ekonomiska muskler i sammanhanget. Jag tror att det finns anledning att säga också det. Herr talman! Även om jag syndar tidsmässigt här måste jag få fråga Inger Strömbom om hon håller fast vid den bedömning som reservationen innehåller. Det står där att Rosengren inte kan undgå kritik. Men från talarstolen här säger Inger Strömbom, och kanske ytterligare någon, att Rosengren inte kan undgå skarp kritik. Det är ju en helt annan värdering än den som finns i reservationen. Det är bra om alla håller sig till huvudtexten och reservationstexterna i utskottets betänkande och inte här skarvar på graden av kritik. Det gäller att faktiskt hålla fast vid vad som har sagts i utskottet.

Herr talman! Nej, Janérus var naturligtvis inte vem som helst i det här systemet. Dock var han icke regeringen. Om han signalerar måste han ju ha ett mandat för att göra det. Frågan om trafikeringsrätten och SJ:s möjligheter att återta trafiken var föremål för en diskussion i flera år. Alla engagerade i branschen, som Tommy Nilsson uttryckte saken, kände till detta. Men om SJ hade vetat att man riskerade att bli av med den absoluta trafikeringsrätten på Västkustbanan, hade man då över huvud taget lämnat ut den - eller låtit den lämnas ut; det är väl snarare så det ska uttryckas? Det talas mycket om lönsamhet - att regeringen skulle ha kontrollerat SJ:s lönsamhetsberäkning. Begreppet lönsamhet är inte definierat i det här sammanhanget. Såvitt jag förstår räckte det med att SJ inte krävde några pengar. Hur man bedömde lönsamheten var en helt annan sak. Man krävde alltså inga pengar. Huruvida Västkustpendeln kunde driva den här trafiken med lönsamhet eller ej är väl fortfarande ett icke uträtat frågetecken. Trafiken upphörde ju ganska snart, och upphandlingsavtalet byggde på att man fick behålla intäkterna och stå för kostnaderna. Men hur det i slutändan skulle gå ihop hade man faktiskt egentligen inte någon möjlighet att kontrollera. Man kunde kalkylera men man kunde aldrig kontrollera därför att trafiken "smälldes av" på våren 2000. Sedan fick SJ lov att köra i stället.

Herr talman! Inger René säger att Björn Rosengren inte är inne på samma resonemang som Göran Magnusson. Det är väl möjligt att det är så. Göran Magnusson förbehåller sig faktiskt rätten att tänka på egen hand även i den här frågan och att inte vara beroende av vad Björn Rosengren i varje sammanhang säger. När det gäller detta med att ändra förordningen hade man säkert kunnat gå till riksdagen tidigare om man så att säga hade varit klar att ändra förordningen. Den intressanta frågan är dock inte förordningsändringen, utan den intressanta frågan är vad en sådan förändringsförordning skulle ha inneburit för SJ:s absoluta trafikeringsrätt på Västkustbanan. Man kan ju tänka sig att man hade ändrat förordningen men gjort ett undantag för Västkustbanan och sagt: Så länge SJ inte kräver ersättning för att köra på Västkustbanan tillhör den stomjärnvägsnätet och ska alltså inte vara föremål för konkurrensupphandling. Sedan har vi återigen frågan om lönsamhetsbegreppet. Det handlar inte om en lönsamhet kvantifierad på ett speciellt sätt, utan det handlar om att SJ inte kräver ersättning för att driva trafiken. Gör man inte det ska den inte upphandlas i konkurrens, utan då är det SJ som har detta. Jag tycker faktiskt, herr talman, att man, också från regeringens och oppositionens sida - även om kritik kan riktas mot SJ, mot att det ibland blir förseningar i riksdagsarbetet och mot lite annat - måste ha respekt för SJ som företag och behandla SJ som ett företag som, precis som Inger Strömbom uttryckte saken, kan räkna med långsiktiga förutsättningar och förutsebarhet också för sin verksamhet. Man kan ju inte behandla SJ på ett annorlunda sätt bara därför att staten är ägare av det. Enligt min mening är det inte möjligt och heller inte rätt att göra det.
Herr talman! Göran Magnusson undrade vilken formulering jag egentligen står bakom. Naturligtvis står jag bakom den formulering som finns i betänkandet - inte undgå kritik. När jag mot slutet uttryckte mig om att rikta skarp kritik avsåg jag det som jag tog upp i slutet av mitt anförande och som lite grann ligger vid sidan av betänkandet. Det är inte riktigt samma sak. Jag avsåg alltså kritik mot lovsången till konkurrens som ju faktiskt visade sig bara vara en sång som inte betydde något i verkligheten. Göran Magnusson undrade också varför den borgerliga regeringen inte klarade ut dessa problem redan 1992. Vi tog ett första steg mot avreglering. Men sedan dess har vi haft socialdemokratiska regeringar, och regeringen och majoriteten i riksdagen hade t.ex. både 1996 och 1998 möjlighet att korrigera dessa förhållanden, men ingenting har skett. Jag är naturligtvis också medveten om den lagstiftning som gällde då. Det var möjligt att låta SJ plocka russinen ur kakan. Jag blev lite glad när jag hörde Göran Magnusson, för jag uppfattade det som att han håller med om att den situationen var olycklig och att den gällande lagstiftningen i allra högsta grad var otillräcklig. På den punkten är Göran Magnusson lika kritisk som minoriteten, och det gläder oss. Det var väldigt olyckligt att det fick fortgå så länge som det gjorde.
Herr talman! Det gläder mig att Inger Strömbom är glad över det som jag säger från talarstolen, i varje fall i några avseenden. Hon hade kunnat vara glad ända sedan hon läste betänkandet. Det är där som det står att vi riktar kritik mot att man inte klarade ut trafikeringsfrågan när det gällde det upphandlade spåret innan man gick in i upphandlingsprocessen. Det hade varit det riktiga, tycker jag. Om den skarpa kritiken bara avsåg att Rosengren hade sjungit falsk vid något tillfälle är det ingen stor fråga för mig. Det får Rosengren och Strömbom göra upp om. Jag har stor förståelse för att den borgerliga regeringen inte klarade ut den här frågan. Men jag ville bara peka på att det fanns möjlighet att göra det. Alla i branschen var redan under den borgerliga regeringens tid på det klara med att det fanns svårigheter och problem med avregleringen, konkurrensutsättningen och sådant. Framför allt SJ hade då en mycket stark ställning i hela det här systemet. Jag drar mig inte för att säga att det i praktiken var SJ som bestämde, med hänsyn till den lagstiftning som var vid handen 1998 2000, hur man skulle förfara med denna banstump på Det är intressant att Inger Strömbom säger att de socialdemokratiska regeringarna 1996-1998 hade haft möjligheter att korrigera detta. Genom min skalle har det farit en tanke på att jag skulle se efter hur många borgerliga motioner som fanns 1996 och 1998 som tog upp det här problemet och krävde att det måste lösas för att det hela skulle fungera. Det finns kanske sådana motioner, men då var de väldigt tidigt väckta och väl genomtänkta. Men till dess jag får se dessa motioner tvivlar jag på att ens de kloka borgerliga politikerna insåg problemet vid dessa tidpunkter.

Herr talman! Som redan framgått av debatten är frågan om Västkustbanans upphandling inte helt lätt att följa i alla dess detaljer. Jag tror inte heller att jag skulle bidra till att skapa klarhet om också jag skulle försöka att relatera händelseförloppet, utan jag får hänvisa till texten i utskottets betänkande. Det som utskottet har funnit när vi har granskat saken är förvisso inte den bästa av alla tänkbara världar. Övergången från statligt monopol till någon form av konkurrens på järnvägsnätet har inte varit helt enkel eller helt smärtfri. Regelverket har delvis varit snårigt, i alla fall kan det förefalla det för den som betraktar det hela utifrån. Det har också ändrats under resans gång. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur regelverket bör se ut i varje stadium av förändring. Men, och det är det viktiga i det här sammanhanget, utskottet har funnit att regelverket har följts. Sedan är det en helt annan sak att såväl SJ som privata entreprenörer har tagit en och annan rövare - eller kalkylerad risk, kanske det heter - men alla chansningar har inte gått hem. Då är det naturligtvis frestande att leta efter syndabockar, och var finns en bättre syndabock än regeringen? Jag tror att det är mot den bakgrunden som man ska se det här ärendet. Jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga till själva granskningsresultatet. Jag ska inte förlänga debatten i onödan, men jag har en reflexion och vill göra en deklaration som kanske ligger en aning utanför ämnet, men som ändå är av en viss betydelse.

Deklarationen blir då följande: Jag är inte helt övertygad om att detta är den slutliga och definitiva sanningen. Jag vill inte utesluta att kollektivt, offentligt ägande och demokratisk planering i det långa loppet visar sig mer livskraftigt och samhälleligt effektivt, kanske t.o.m. när det gäller järnvägar. Men bortsett från detta: Även avregleringarnas och privatiseringarnas regelverk ska självfallet följas, och vi har funnit att så har skett i detta fall.

Herr talman! Ju längre ned vi kommer på talarlistan, desto mindre behöver sägas i det här ärendet. Det är invecklat. Många har försökt att förklara det, men jag ska inte göra något ytterligare försök. Jag konstaterar bara att SJ hade en absolut trafikeringsrätt på stomnätet vid den aktuella upphandlingen och kunde återta trafiken efter avtalstidens utgång enligt gällande reglering. För att regeringen skulle kunna besluta om fortsatt konkurrensupphandling för 2001 och framåt krävdes alltså ett nytt riksdagsbeslut. Ett sådant beslut fattades först våren 2000 när Sydvästen AB hade inställt betalningarna och tvingats begära sig i konkurs. Det finns också ett sjok i betänkandet om utfrågningen av Kaj Janérus som är spektakulärt på många sätt, men jag ska inte gå in närmare på det. Kritiken i det här ärendet är i första hand riktad mot regeringen, och den gäller bevakningen av frågan. Hanteringen skulle ha varit bättre och man skulle ha aktualiserat frågan innan Västkustbanan lämnades till upphandling. Även om man utgår ifrån att de olika aktörerna kände till vad som gällde borde regeringen ha tagit på sig ett större ansvar för informationen om regeringens egna avsikter. Det är uppenbart att det hade kunnat förhindra många av de problem som sedan uppstod. Här brister regeringen i förutseende i sitt agerande, menar vi i utskottets majoritet. Som chef för Näringsdepartementet är det förstås Björn Rosengren som kritiken riktas mot. Den handlar just om de brister som vi har kunnat visa på i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi ska diskutera nu handlar inte om EU, inte om ja eller nej till EU och inte heller om alkoholpolitik. Om det kan man ju tycka vad man vill helt legitimt. Egentligen handlar denna fråga om huruvida upplysningsverksamhet ska reduceras till propagandaverksamhet inför en folkomröstning. Det som vi diskuterar är alltså huruvida f.d. Dinkelspiel brustit mot sin sakliga och etiska förpliktelse när det gäller information inför folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 1994. Det som jag i min anmälan tagit upp handlar specifikt om hur man hanterat alkoholfrågan i den informationsbroschyr som skickades ut till alla hushåll i augusti 1994. I informationsbroschyren gavs sken av att alkoholpolitiken inte skulle behöva förändras om vi blev medlemmar i EU. Det var också så bl.a. den dåvarande utrikeshandelsministern Dinkelspiel drev frågan i debatten.

Detta skedde i hundratals EU-debatter. Det enda som jag och andra gjorde var att tala med omvärlden om huruvida regeringens informationsbroschyr till hushållen var sanningsenlig eller inte. Med omvärlden menas i detta fall bl.a. EU kommissionens folk, och folk på Europeiska kommissionen har aldrig haft den uppfattning som den dåvarande svenska regeringen hävdat var den gällande. Men detta framgår tyvärr inte av den upplysningsbroschyr som regeringen skickade ut till alla hushåll och som skulle vara neutral och saklig. I själva verket stod det redan 1994 klart att det inte var så enkelt som regeringen hävdade att det var. Det är självfallet oerhört ansvarslöst att i en upplysningsbroschyr som föregår en folkomröstning på detta ensidiga sätt återge en uppfattning när det finns andra uppfattningar, särskilt när dessa andra uppfattningar omfattar många inom den starka motparten i detta fall, nämligen EU-kommissionen. Valresultatet i folkomröstningen blev som det blev, bl.a. beroende på att nykterhetsrörelsen inte tog ställning. Det var bara något ungdomsförbund inom nykterhetsrörelsen som tog ställning. Det gjorde man bl.a. med hjälp av den bild som regeringen i denna informationsbroschyr visade upp, nämligen att Sverige har vetorätt, att ingen kan köra över oss och att vi har rätten att ställa krav på införsel - hur mycket eller lite som ska föras in. Nu är det bara det att med vetorätten var det precis tvärtom, dvs. att alla andra länder hade vetorätt mot att vi skulle få behålla våra regelverk. Detta förnekades i debatten. Det viftades med broschyren, och det är bara att läsa i broschyren vad som där står. Man vilseledde, man blev en del av en propagandaapparat - ni vet själva hur hetsig stämningen var inför EU folkomröstningen - och man lät upplysningsverksamhet reduceras till en propagandaverksamhet. Därför finner jag det svagt av majoriteten att inte våga slå fast detta och inte våga kritisera. Jag undrar vad det är som har fått utskottets majoritet att plötsligt säga att det senare visade sig att Europeiska kommissionen hade en annan uppfattning än regeringen. Har majoriteten tagit reda på vad EU kommissionen hade för uppfattning när den svenska regeringen påstod att deras uppfattning var den rätta? Jag skulle vilja ha svar på det. Har ni undersökt detta och på vilket sätt i så fall?

Herr talman! Det kan tyckas vara konspiratoriskt sinnelag. Jag kan å andra sidan tycka att det finns de som har ett väldigt naivt sinnelag i så fall. I broschyren står det: Det blir fortsatta restriktioner rörande alkoholinförsel i samband med utlandsresor. Eftersom beslut i dessa frågor kräver enhällighet får Sverige som medlem ett avgörande inflytande över införselreglerna. Det var inte så att Sverige hade vetorätt. EU kommissionen har aldrig hävdat att Sverige hade vetorätt. I majoritetens skrivning, där ni tycker att det inte finns skäl att klandra Dinkelspiel, hävdar ni att det senare visade sig att EU-kommissionen hade en annan tolkning. Vad grundar majoriteten sig på när man hävdar att det senare visade sig att EU kommissionen hade en annan uppfattning? Har ni granskat vad EU-kommissionen hade för uppfattning från början?

Herr talman! Nu lutar sig majoriteten mot vad Ulf Dinkelspiel har sagt. Jag undrar om majoriteten har granskat vad EU-kommissionen har sagt. Vi talar om en upplysningsbroschyr där det slås fast att Sverige har vetorätt, dvs. vi kan alltid stoppa dem som vill förändra våra införselregler. Det var inte riktigt. Detta var uppe i hundratalet debatter inför folkomröstningen. Ni hävdade att det var så. Jag hävdade att det inte var så. Vad, annat än Dinkelspiel, lutar sig majoriteten mot? Har ni haft någon kontakt med t.ex. kommissionen för att höra vad de sade 1994?

Herr talman! Det här ärendet gäller upphandling av konsulttjänster i samband med fusionen Telia Telenor. Man kan konstatera att det här granskningsärendet är det mest omfattande i årets granskning. Det gäller många svåra frågor och bedömningar kring en mycket stor affär, Telia I anmälan till konstitutionsutskottet begärs att vi ska granska upphandlingen av konsulttjänster och utbetalningar i samband med fusionen. I en annan anmälan begärs att vi granskar huruvida statsrådet Björn Rosengrens uppgifter till riksdagen i fråga om upphandlingen av investmentbanken Goldman Sachs står i överensstämmelse med de uppgifter om händelseförloppet som framkommit i departementets egen promemoria. Jag tänkte dela upp dessa frågeställningar i tre delar, nämligen först upphandlingar, sedan transaktionsersättningen eller bonusen, om vi vill kalla det så, och sedan administrativa frågor. Offentliga upphandlingar ska följa upphandlingslagen och den lag om offentlig upphandling, LOU, som riksdagen fattat beslut om, och som trädde i kraft den 1 januari 1994. Offentliga upphandlingar är de inköp som kommuner, landsting och statliga myndigheter gör. Tanken är att företag ska få lika möjligheter att leverera till den offentliga sektorn samt att de allmänna medlen, dvs. skattepengar som inbetalats av landets skattebetalare, används och hanteras på mest effektiva sätt. Det är viktigt att statens verksamhet eftersträvar hög effektivitet och god hushållning. Förvaltningen ska ge största möjliga nytta för medborgare, företag, kommuner och organisationer inom givna ekonomiska ramar. Om man förmår att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt med de allmänna resurser som finns, vinner man ett högt förtroende hos medborgarna. Det ökar tilltron till de demokratiska institutionerna. Jag tycker att allt detta är viktigt att notera när vi nu debatterar den här frågan. Den mest diskuterade bristen i upphandlingsförfarandet som berör denna granskning är den som gäller investmentbanken Goldman Sachs. Näringsminister Björn Rosengren har under resans gång hävdat olika orsaker till att man inte gjorde en konkurrensutsatt upphandling. Det har varit sekretess. Man har ansett att frågorna har varit så känsliga att man inte velat riskera att fler fått reda på affären. Sedan gäller det brådska. Man hänvisar till att man har haft ont om tid. Sedan har man sagt att undantagsorsaken varit s.k. finansiella tjänster. Det är ett undantag som kan gälla i samband med omsättning av värdepapper. Bestämmelsen om undantag för finansiella tjänster finns i 5 kap. 1 § i upphandlingslagen. Begreppet finansiella tjänster som undantag är svårtolkat, och det kan ifrågasättas om uppdraget till Goldman Sachs kan anses omfattas av detta undantag. Därför finns det starka skäl att undvika att använda denna undantagsbestämmelse vid upphandling. I vår utfrågning av chefsjuristen Hans Sylwén var han mycket tveksam till att det här var frågan om omsättning av värdepapper i den bemärkelse man menar när det gäller undantaget för finansiella tjänster. Det finns en bestämmelse som gäller brådska. Man har möjlighet att vända sig till enbart en leverantör, men då ska det handla om brådska av närmast force majeure-liknande karaktär. Brådskan får inte vara förorsakad av bristande organisation eller dålig planering. Det gäller nödsituationer, och den får inte vara förutsägbar. I detta ärende kan man inte anse att brådskan inte skulle ha varit förutsägbar. Det går inte att hänvisa till brådska som orsak till att inte göra en upphandling i det här ärendet. Sedan gäller det sekretess. Regeringskansliet har efterhand lagt tyngdpunkten på sekretess som undantagsargument. Det skulle ha varit fråga om sekretesskänsliga uppgifter. Upphandlingen skulle enligt undantagsbestämmelserna i 1 kap. 3 § i upphandlingslagen ha skett i enlighet med 6 kap. i sekretesslagen. Vid denna tid föreskrevs i upphandlingslagen att upphandling i första hand skulle göras genom förenklad upphandling. Denna upphandlingsform gav vid den aktuella tidpunkten ett tydligt utrymme för särskilt sekretesskänsliga och detaljerade förfrågningar, eftersom annonsering inte krävdes. Skriftliga anbud kunde infordras genom skrivelser. Man ska alltså vända sig till ett representativt antal leverantörer med en skrivelse. Regeringskansliet valde då direktupphandlingsmöjligheten, som enligt 6 kap. 2 § i upphandlingslagen kan användas om det finns synnerliga skäl såsom brådska. Jag har tidigare i mitt anförande konstaterat att det inte kan var skäl för att undvika en upphandling. Vi moderater menar att det här finns skäl att rikta kritik mot att det inte genomfördes en jämförande och konkurrensutsatt upphandling. När det gäller upphandlingen av Goldman Sachs är det inte heller en godtagbar ordning att företaget utfört huvuddelen av sitt arbete innan avtal slutits. Det är självfallet angeläget att det föreligger ett skriftligt avtal innan arbetet inleds, så att det står klart för båda parter vilka villkor som ska gälla. Muntliga avtal är alldeles självklart direkt olämpliga på den här nivån. Regeringens roll som föredöme för andra myndigheter är också särskilt viktig att betona. Det har även riktats kritik mot det förhållandet att avtalet innehöll en rätt till transaktionsersättning eller bonus. Mot sådana avtalsvillkor kan invändningar resas, samtidigt som det kan hävdas att avtal med transaktionsersättning är vanliga i sammanhang som dessa. Visserligen är kanske inte sammanhang som dessa så vanliga i sådana här affärer, men oavsett hur man ser på denna typ av avtal kan man ifrågasätta lämpligheten av att regeringen inte försökte minska ersättningen när affären inte fullföljdes. Först genom att pröva frågan aktivt kunde man få reda på om en del av ersättningen inte hade behövt betalas ut. Det handlade ändå om 80 miljoner kronor. Granskningen har vidare visat en allvarlig och förhållandevis ofta förekommande brist vad gäller avsaknad av dokumentation vid avtal och upphandlingar kring konsulttjänster i samband med Telia Telenor-affären. Skälen på vilka anbud antagits och vad som i övrigt förekommer av betydelse vid anbudsprövning ska enligt lagen om offentlig upphandling vara dokumenterade - detta för att kunna konstatera de ställningstaganden som lett fram till ett avslutat upphandlingsärende och vilka omständigheter som varit avgörande. Dokumentationen ska utgöra underlag för beslut, ge interna och externa intressenter information om upphandlingen och insyn samt ge information om skälen till olika ställningstaganden. Dokumentationen gör också klart för uppdragsgivaren vilka tjänster som han eller hon verkligen vill ha utförda. I Telia-Telenor-affären har vi i granskningen tydligt kunnat se att det funnits stora brister i den administrativa hanteringen och i dokumentationen, sent slutna avtal, sena registreringar, förkommen akt m.m. Detta gäller flera avtal med konsulter utöver Goldman Sachs. Här är det viktigt att rutinerna stramas upp ordentligt på Näringsdepartementet. Som en samlad bedömning anser vi moderater att näringsministern inte kan undgå kritik för det sätt på vilket denna upphandling har skett och för de brister som framkommit i administrativt hänseende. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka på godkännande av anmälan i reservation nr 5.

Herr talman! Får jag först uttala en viss förvåning över att moderaterna yrkar på godkännande av anmälan i den ena reservationen efter den andra. Jag trodde att principen för moderaterna var att yrka bifall till en reservation per betänkande. Herr talman! När det gäller upphandlingsfrågorna ska jag koncentrera mig på problemen kring Goldman I vissa andra delar av betänkandet finns en betydande enighet mellan de olika partierna. Riksdagens revisorer har som bekant funnit en rad brister i Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster inför fusionen mellan Telia och Telenor. Bristerna gäller bl.a. upphandlingsförfarandena särskilt i fråga om upphandlingen av investmentbanken Goldman Sachs International, att avtal tecknats efter det att företaget har påbörjat sitt arbete samt att dokumentationen i upphandlingsärendena i stor utsträckning saknats. Vi har från konstitutionsutskottets sida tidigare understrukit vikten av att upphandlingslagens bestämmelser ska följas inom Regeringskansliet och att detta ska göras med god marginal till de gränser som sätts i lagen. Regeringskansliet är ju ett föredöme även för andra myndigheter i sådana här sammanhang. Eller vi kanske inte ska utgå från att Regeringskansliet ska vara ett föredöme? Vi har pekat på att det annars finns risk för att upphandlingslagen som sådan urholkas. De upphandlingar vi diskuterar ligger i och för sig i tiden före det att utskottet gjorde det här uttalandet. Men det tål att upprepas att upphandlingslagen bör följas med god marginal inom Regeringskansliet. När det gäller upphandlingen av Goldman Sachs hävdas det först från regeringshåll att undantagsbestämmelsen i 5 kap. 1 § om finansiella tjänster skulle kunna ha varit tillämplig. Det gäller ju inte alls lagen. Då skulle man kunna vara fri att göra en sådan direktupphandling som man gjorde. Men när man pressas på detta konstaterar man från regeringshåll att undantaget för finansiella tjänster är svårtolkat och omstritt. Det torde nog stå klart att uppdraget till Goldman Sachs i dess helhet knappast kan anses ha omfattats av det här undantaget. Nämnden för offentlig upphandling har tidigare i ett fall kritiserat Näringsdepartementets användning av denna undantagsmöjlighet. Karaktären på affären var alltså en annan än vad som rimligtvis kan anses rymmas inom begreppet finansiella tjänster. Herr talman! I det läget har man från Regeringskansliets sida hävdat andra grunder. Man har lagt tyngdpunkten på att det var fråga om sekretesskänsliga uppgifter och att upphandlingen då skulle ske enligt undantagsbestämmelsen i 1 kap. 3 §. Då hänvisas till 6 kap. i lagen om man utgår från sekretess. Sekretess ger alltså en begränsning att man ska endast använda sig av 6 kap. i lagen om offentlig upphandling. Där föreskrivs att en upphandling i första hand ska göras genom förenklad upphandling. Man kan vända sig till några olika aktörer. Men inte heller det valde regeringen, utan man valde direktupphandling, som enligt 6 kap. 2 § andra stycket upphandlingslagen - förutom då upphandlingens värde är lågt - kan användas om det finns synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten. Skälet till detta har vid utskottets utfrågning angetts vara en sammantagen bedömning av hela situationen, där även brådskan hade betydelse, men den viktigaste faktorn var det höga kravet på sekretess. Det fanns alltså risk för att saken skulle kunna läcka ut och göra att affären gick i stöpet, enligt Regeringskansliets resonemang. Herr talman! Brådskan som synnerligt skäl håller nog inte vid en närmare bedömning. Vid utfrågningarna ställdes ett antal frågor om vilket annat synnerligt skäl som hade gällt för direktupphandling. Det enda svar som gavs var sekretess. Men sekretess var ju förutsättningen för att välja 6 kap. i lagen och kan därför knappast dessutom anses vara ett synnerligt skäl. Sådant där brukar, herr talman, i andra sammanhang kallas cirkelbevis. Definitionen på cirkelbevis är när slutsatsen förekommer i premissmängden. Det kanske låter osvenskt, och på vanlig hederlig svenska skulle det kunna uttryckas som förutsättningar. Om slutsatsen ligger i förutsättningarna är det ett cirkelbevis. Ju längre en sådan cirkel är, desto svårare är det att upptäcka den här typen av bevisföring. I det här fallet var dock inte cirkeln särskilt lång. Men det snurrade rejält på kort sträcka, och den var betydligt kortare än Västkustbanan. Herr talman! Näringsdepartementets hänvisning till sekretessen som ett synnerligt skäl är med andra ord varken rimlig eller särskilt trovärdig. Inte heller är hänvisningen till brådska acceptabel. Det är svårt att förstå att utskottets majoritet på den här punkten är mildare än vad Riksdagens revisorer är. Här kan vi notera att majoritetspartierna har två linjer beroende på vilket organ som hanterar frågorna. Mildhetens stjärna lyser över KU-majoriteten och öppnar därför för nya problem när det gäller upphandlingar gjorda av Regeringskansliet i framtiden. Kanske är det av omtanke om KU, att vi inte ska bli arbetslösa framöver - vem vet? Herr talman! Jag kan inte låta bli att notera att Vänsterpartiet nu ställer sig bakom etablerad branschpraxis och därmed ansluter sig till en positiv syn på det kapitalistiska systemet.